Herr talman! Jag vill förutskicka att det här blir något av en ämnesbrytning i förhållande till det anförande vi nyss hörde. Jag tror att det var många med mig som under vår senaste partikongress upplevde att ombuden från skogslänen fick gehör för många av de önskemål som framställdes. Industriminister Thage Peterson slog i sitt tal fast att det viktigaste för glesbygden, för skogslänen, är en positiv utveckling av samhällsekonomin och industrin men att detta inte räcker utan att det också behövs riktade åtgärder. Vi måste se över de regionalpolitiska medlen, anpassa dem efter den nya verklighet vi nu lever i. Det räcker inte med att återgå till politiken under den förra socialdemokratiska perioden. — Så långt vår industriminister. Till detta vill jag bara tillägga att jag anser att vi under den period industriministern syftade på ägnade oss alltför mycket åt storskaligheten. Det har nämligen visat sig att det många gånger är klokt att satsa på att utveckla även mindre företag. Detta gäller inte bara inom industrisektorn utan i lika hög grad inom det område jag mest sysslar med, nämligen jordoch skogsbruk. Men till detta blir det tillfälle att återkomma. Jag skall i stället peka på nödvändigheten av att vi får en regionalpolitik som är värd namnet och att de åtgärder som kan tänkas sättas in i våra sju skogslän vidtas så snart och så snabbt som möjligt — vi som bor i de länen ser med bestörtning hur vår välutbildade ungdom flyttar till mera expansiva områden i landet. Den strida ström av välutbildad ungdom som, mot sin egen och sina föräldrars vilja, lämnar skogsbygderna för att söka utkomst på annat håll måste hejdas. De här länen har inte råd att förlora mer av sin unga generation. Det är speciellt olyckligt att ungdomen vänder sin hembygd ryggen just vid en tidpunkt då det bland företagen finns en stor framtidstro; 1980-talet väntas bli företagsekonomiskt avsevärt starkare än 1970-talet. Det utgör ett stort hot mot skogslänen när ungdomen flyttar; vi behöver den utbildade ungdomen kvar i hemregionerna. Vi brottas med negativa befolkningstrender, och detta är till stor del beroende på att de gamla storföretagen inte längre investerar i glesbygder. Följaktligen blir det inga basindustrier kvar i skogslänen. De stora företagen, som genom fusioner blir allt större, lägger sina nya delar utanför den gamla traditionella industribygden; det ser vi exempel på i bl.a. Bergslagen. Det får inte gå fler flyttlass nu. Vi hörde häromdagen hur små industrier i Norrland med 15-20 anställda slår igen, och ungdomen ger sig av till orter som sjuder av liv och där kanske 15 000 människor är sysselsatta. Vi måste som politiker känna en större solidaritet med de utsatta delarna av landet, eftersom vi av erfarenhet vet att det inte blir mycket av investeringslöftena från de stora jättarna. Hur hårt det slår mot en region som drabbas av att det investeras bara där det är lönsamt, bekymrar föga dem som har stordriftsfördelarna som enda ledstjärna. Men det finns också ljusa inslag. Om jag ser till situationen i mitt eget hemlän blir bilden av det värmländska näringslivet en helt annan än för bara något år sedan. Detta bör kunna leda till ökad expansionskraft för 1990-talet. Olof Palme sade i sitt inledningsanförande tidigare i dag: Framtidstron har kommit tillbaka till det svenska näringslivet. Näringslivet i Värmland utgör inget undantag. Vi märker också förändringen i positiv riktning, men vi är långt ifrån nöjda. Mycket återstår innan vi kan andas ut, för att ytterligare citera statsministern. Det här ger en mycket positiv bild av det värmländska näringslivet, vilket kanske överraskar någon. Vi är dock i vårt län, liksom i övriga skogslän, inte precis bortskämda med ljusa inslag, och när vi i tunnelns bortre ända nu ser en ljusning ger det därför invånarna en förhoppning att Värmland och övriga skogslän — de är sju till antalet — är på väg ut ur krisen. Självfallet kan mycket bli bättre, och det värmländska näringslivet kan bli än mer framgångsrikt. Behovet av en aktiv näringspolitik har således inte minskat. Snarare är det så att ett aktivt näringsliv ställer större krav på näringspolitiken i bred bemärkelse. Herr talman! Vi kan konstatera att arbetskraftsefterfrågan i Värmland har ökat. Under september nyanmäldes 1 273 platser, vilket är nästan 300 fler än under september 1983. Trenden är att färre personer nyanmäler sig på arbetsförmedlingen, samtidigt som antalet nyanmälda platser ökar. Jag tycker att det förtjänar att nämnas att ungdomslagen såväl i vårt län som i landet i övrigt har slagit väl ut. Under september månad hade vi inte mindre än 1 900 sysselsatta i ungdomslag. Jag tror att man utan överdrift kan säga att väldigt mycket är på gång i Värmland. Den förändringsprocess som vi tycker oss uppleva har varit möjlig bl.a. genom de öppna relationer mellan näringsliv och myndigheter som finns i länet. Vi är rätt bra på att samarbeta i Värmland, och det finns en stark känsla för den egna bygden. Men ibland upplever vi också att det finns tecken som tyder på att man söker klippa vingarna av oss. Det händer numera mycket medan vanligt, grovt folk, som det hette förr i tiden, ligger och sover. Jag tänker på affären Stora Kopparberg-Billerud. Över en natt var allt klart. Det var då en av Europas största skogsindustrier föddes. I många hem leder en sådan där nattlig affär till oro och bekymmer för framtiden. Vid Skoghallsverken arbetar 1 974 personer, vid Gruvöns Bruk i Grums kommun 1 824, vid Billeruds bruk i Säffle 729. Till detta kommer olika enheter i skogen, som tillsammans sysselsätter ca 1 700 personer. Sammantaget var det alltså över 6 200 anställda som via massmedia fick veta att de plötsligt hade fått en ny arbetsgivare. För tredje gången på sju år fick arbetarna vid Skoghallsverken genom att läsa tidningen, höra på radio eller se på TV veta att deras jobb var sålda. Återigen verkar tillvaron oviss. Det finns arbetare på Skoghallsverken som under årens lopp utan egen förskyllan har bytt arbetsgivare fem gånger. Först var det Mölnbacka-Trysil, så Uddeholm, sedan Vänerskog, så Billerud, och nu heter arbetsgivaren Stora Kopparberg. Även om det kan vara svårt att ännu se vilka konsekvenserna blir, börjar man nu så smått kräva papperen på bordet. Senast hände detta under en näringslivsdebatt i Hagfors, där det krävdes besked om huruvida de nya ägarna umgicks med några planer på att investera i Värmland, främst på orter där de anställda känner stor oro för framtiden, t.ex. Hagfors, Munkfors, Grums och Skoghall. Svaret på de frågor som upprepades av journalister och andra blev bara att investeringarna kommer att ske där lönsamheten beräknas bli störst. Såväl för de samverkande träfacken i Värmland som för järnoch stålarbetarna i östra Värmland har de många frågetecknen ännu inte rätats ut. Man vet med andra ord inte ett skvatt om vad som kan hända från dag till dag. Herr talman! Jag tycker gott att man kan säga att det som hände i Värmland natten mellan den 24 och den 25 september visade i blixtbelysning de verkliga maktförhållandena i vårt land i dag. Det är kanske något som de mest militanta i 4 oktober-rörelsen borde ägna en tanke åt. Till sist vill jag med några få ord beröra förslaget till höjd bensinskatt. Det åtgärdspaket som regeringen presenterade i går kan, som jag ser det, inte vara bra från glesbygdssynpunkt. Jag tänker då på höjningen av bensinskatten, som drabbar glesbygdsbefolkningen mycket, mycket hårt. Det gäller inte enbart det inre stödområdet. Bilen är nämligen på ett helt annat sätt nödvändig i glesbygdsområdena än i tätorten med en utbyggd kollektivtrafik. Jag hoppas, herr talman, att vi som representerar glesbygdslänen — skogslänen — kan diskutera oss fram till nödvändiga förändringar i det förslag som presenterades i går. Hur det skall gå till är jag inte i stånd att säga i dag, men jag anser ändå att det kommer att bli fullt nödvändigt.

Herr talman! Den frihet och den mångfald som finns i den västliga världen har ett nära samband med vårt ekonomiska system, marknadsekonomin. Men marknadsekonomi är mycket mer än bara ett medel för att effektivt utnyttja knappa resurser och skapa välstånd. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som ger stor frihet åt konsumenter och producenter att själva besluta om konsumtion och produktion. Näringsfriheten skall vara grundlagsskyddad. Alternativet till marknadsekonomi är den centralstyrda planhushållningen. En sådan domineras i praktiken av byråkrater och producentintressen och ökar risken för mygel och korruption, vilket erfarenheterna från de kommunistiska staterna klart visar. Ett samhälle präglat av marknadsekonomi ger bättre än något annat utrymme för människors skaparkraft, framtidstro och initiativ. Den ger en stimulans för den entreprenöranda som blir en allt viktigare förutsättning för vår välståndsutveckling. Ingenstans har man i praktiken kunnat förena planhushållning med politisk demokrati och personlig frihet. Marknadssystemet löser förvisso inte automatiskt alla problem. Det krävs politiska beslut bl.a. för att stärka konsumenternas ställning, omfördela resurser och skydda miljön. Men lika viktigt är att skydda marknadsekonomin själv. Starka krafter i samhället söker ständigt, medvetet eller omedvetet, slå sönder den känsliga marknadsmekanismen. Det finns ingen knivskarp gräns där marknadsekonomin går över i en planhushållning. Men det finns en grå zon, där marknadsekonomin börjar fungera allt sämre och där kraven på centralisering, reglering och förhandling växer sig starkare. Vi befinner oss i den grå zonen. Marknadsmekanismen är en skör planta. Fortsätter vi på den väg vi nu länge vandrat med världens högsta totala skattetryck, orimligt höga marginalskatter, subventioner, regleringar och andra ingrepp, kommer denna sköra planta att sakta men säkert förtvina. Det är folkpartiets uppgift att kämpa för att marknadsekonomin åter ges rimliga chanser att fungera i framtiden. Enligt vår uppfattning måste vi få ett samhälle där initiativ och skapande uppmuntras samt toleransen inför enstaka misslyckanden blir större. De mindre företagen bör enligt vår uppfattning ges möjlighet att utvecklas i takt med de större företagen vad gäller bl.a. utbildning och marknadsföring. Inom den sociala servicesektorn finns i dag en rad etableringshinder som försvårar enskilda initiativ för exempelvis läkare och tandläkare samt inom skolor, vårdhem och daghem. Sådana etableringshinder är till skada för samhället och måste därför undanröjas. Anbudskonkurrens måste bli dominerande i fråga om den offentliga sektorns upphandling. Lagar skall skrivas så, att de kan förstås och tolkas utan att man har omfattande juridisk utbildning. De skall vara grundade i allmänt rättsmedvetande och sunt förnuft. Nya lagar skall utvärderas efter viss tid, så att onödig lagstiftning lättare kan avskaffas. Exempelvis bör lagarna om medbestämmande och trygghetslagarna anpassas så, att de små och medelstora företagen inte missgynnas i förhållande till de stora företagen. Även flera andra statliga regleringar har negativa effekter för företagen utan motsvarande positiva effekter för samhället, t.ex. prisregleringar och regleringar av kreditmarknaden. Sådana regleringar bör undvikas. En särskild bolagsform för små företag bör finnas. Etableringsrätten skall vara skyddad och frihet skall råda inom vida gränser. Regler om näringstillstånd och etableringskontroll bör ej införas. Herr talman! Det här var några funderingar kring en liberal näringspolitik. Efter detta skall jag något byta ämne. Jag har varit medlem i en facklig organisation alltsedan mitt sextonde levnadsår. Jag har alltid ansett det vara självklart att man är med i facklig organisation. För den som är anställd bör det vara naturligt att vara organiserad i en facklig organisation. Det är en styrka för hela vårt samhälle att de allra flesta anställda är fackligt organiserade. På det viset blir facket starkt, handlingskraftigt och villigt att ta ansvar för samhällsutvecklingen. Bl. a. just därför bör fackliga organisationer vara självständiga och fristående i förhållande till politiska partier. Det är således enligt min uppfattning en skamfläck för den svenska demokratin att vi fortfarande år 1984 upplever det förhållandet att hundratusentals medlemmar i fackliga organisationer är kollektivt anslutna till det socialdemokratiska partiet. Åtta gånger har en majoritet här i riksdagen uttalat sig mot kollektivanslutningen, men ingenting har hjälpt. Socialdemokraterna fortsätter att skriva in människor som partimedlemmar utan att fråga dem om de vill bli socialdemokrater. Faktum är att av det socialdemokratiska arbetarpartiets drygt 1,2 miljoner medlemmar är 750 000 — alltså mer än 60 96 — kollektivt anslutna till det socialdemokratiska partiet. Vetenskapliga undersökningar visar att en tredjedel av dessa 750 000 människor, dvs. en kvarts miljon människor, är kollektivt anslutna utan att för den skull vara socialdemokrater. Hundratusentals människor, som på valdagen avstår från att rösta eller lägger sin röst på ett annat parti än det socialdemokratiska, är medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Kollektivanslutningen är enligt min uppfattning en kvarleva från ett fördemokratiskt samhälle, en kvarleva av ett synsätt som har sin grund i individuell ofrihet. Kollektivanslutningen hör inte hemma i en demokrati som bygger på att den enskilde själv skall bestämma vilket parti han eller hon vill rösta på och vilket parti han eller hon i övrigt vill stödja genom t.ex. sitt medlemskap. Herr talman! Talaren efter mig är en ung socialdemokrat, nämligen socialdemokratiska ungdomsförbundets nyvalda ordförande Anna Lindh. Det skulle vara intressant att från en ung socialist få höra hur hon, i egenskap av ungsocialisternas ledare, ser på detta med kollektivanslutning av fackliga medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Jag vill avslutningsvis till Anna Lindh ställa två mycket enkla och konkreta frågor: 1. Vad är det för fel på principen att varje enskild människa själv skall bestämma om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall bestämma vilket? Anna Lindh, vad är det för fel på den principen? 2. Stöter det inte en förbundsordförandes rättskänsla att hundratusentals människor är medlemmar i och betalar pengar till ett politiskt parti vars politik de ogillar? Anna Lindh, ge oss alla som lyssnar på ditt inlägg ett klargörande svar på dessa två konkreta frågor.

Herr talman! Jag skall börja med att svara på de två frågor som jag fick. Självfallet skall man själv avgöra vilket politiskt parti man skall tillhöra. Det är också därför som det finns en regel om reservationsrätt i fråga om kollektivanslutningen. Sedan kan man diskutera om formerna i övrigt för kollektivanslutningen är bra. Det gjorde man vid den senaste partikongressen, och då fastnade man vid att föreslå en ytterligare modell som man kan arbeta efter för att ha ett samarbete mellan den politiska och fackliga rörelsen. Herr talman! I kammaren här i dag har Ulf Adelsohn talat om solidaritet med den kommande generationen, och en rad borgerliga debattörer har engagerat talat om den höga ungdomsarbetslösheten och ungdomars bristande framtidstro. Som ordförande i det största politiska ungdomsförbundet är det ganska frestande för mig att lägga mig i den debatten. Vad är det största problemet för dem som är unga i dag? Ja, till skillnad från de borgerliga debattörerna tror jag inte att det är skattehöjningar på bensin som avgör deras framtidstro. Den unga generationens stora problem är nog i stället rädslan för att inte bli delaktig i samhället, framför allt att inte behövas på arbetsmarknaden. Känslan av att inte behövas, att inte få utnyttja sin arbetslust, är nog det mest fruktansvärda för en ung människa. Att gå arbetslös är ett grymt öde för alla som drabbas, men kanske framför allt för ungdomen i dess mest sårbara ålder. Flera borgerliga debattörer har skadeglatt hävdat att arbetslösheten fortfarande är hög — men de har inte offensivt kunnat tala om hur de vill sänka arbetslösheten. Man verkar förutsätta att det är omöjligt. Det talas allmänt om en bättre ekonomi och friare spelregler på marknaden. Jag kan kritisera regeringen för att arbetslösheten är för hög, men jag kan också konstatera att den borgerliga medicinen kraftigt skulle förvärra arbetslösheten. Se på de länder där er medicin används! Runt om i Europa och även i USA har vi en skrämmande hög arbetslöshet, speciellt bland ungdomsgrupperna, som inte kan hävda sig på arbetsmarknaden med hjälp av yrkeslivserfarenhet och lång utbildning. I England går uppemot 25 96 av ungdomarna arbetslösa, och bland svarta tonåringar i USA är siffran uppemot 50 96. I de länderna finns t.ex. inga ungdomslag. Självfallet skall målsättningen vara fasta arbeten i stället för ungdomslag. Ungdomslag, liksom andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är en nödlösning. Särlösningar är ingen drömlösning. Men särlösningar är oerhört betydelsefulla när marknaden stöter bort vissa grupper, betydelsefulla för att stötta dem som hamnat utanför arbetsmarknaden. Alternativet för de ungdomar som i dag ingår i ungdomslag är inte fasta jobb i näringslivet eller inom den offentliga sektorn, utan arbetslöshet. Arbetslöshet var det enda alternativet för en stor grupp som inte fick jobb under den borgerliga regeringen. Arbetslöshet är det enda alternativet för miljoner ungdomar i Europa och USA. Ungdomslagen ger fastlåsningseffekter, sade Alf Wennerfors. Det innebär i klartext att moderaterna menar att om ungdomar får ekonomiska bidrag och arbetsuppgifter så bryr de sig inte om att söka jobb. Skyddsåtgärder gör arbetslösa slöa och ovilliga att söka arbete. Hungriga hundar jagar bäst, är moderaternas devis. Moderaternas sätt att jämställa alla i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med öppet arbetslösa tycker jag också är cyniskt. Naturligtvis är det bättre att ha ett fast jobb än att ha beredskapsarbete eller liknande. Men lika självklart är det bättre att ha ett beredskapsarbete eller att ingå i ett ungdomslag än att gå arbetslös. Moderaternas argumentation visar vad ungdomar har att vänta av moderat regeringspolitik: fler arbetslösa, färre i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och lägre arbetslöshetsersättning. Arbetslinjen skulle tydligen inte gälla för en borgerlig regering, utan med nöd och näppe bidragslinjen. Moderaternas alternativ till ungdomslagen är att man skall sänka ungdomslönerna och ta bort anställningstryggheten. Tala om särlösningar! Däremot tror jag att arbetsmarknadspolitiken för ungdomar kunde förbättras på ett annat sätt. Det är inte acceptabelt att just ungdomarna som är 18 och 19 år skall vara hänvisade till deltidsarbete. Ungdomslagen borde utsträckas till att omfatta åtta timmars arbete och utbildning för ungdomarna. Herr talman! Det finns i dag två utvecklingstendenser när det gäller ungdomarna och framtidstron. Den ena kan vi se skrämmande exempel på hossstora grupper i bl.a. USA och England. Den arbetslösa ungdomsgenerationen känner sig inte som en del av samhället utan som en grupp utanför — en grupp präglad av resignation och hopplöshet, utan framtidstro. Men det finns också en annan tendens, som vi kan se i många kommuner i Sverige. Det är viljan att tillsammans engagera sig för att försöka förändra. Det sker en spännande utveckling i dag i många socialdemokratiskt styrda kommuner, där man låter människor själva ta ett större ansvar lokalt, där man engagerar sig, inte bara i att förbättra den offentliga sektorns service och förnya det kommunala arbetet, utan också i att på ett nytt sätt arbeta med sysselsättning och näringspolitik. Det syns bl.a. i de många framväxande arbetskooperativen inom tjänstesektorn. När det gäller tradition och förnyelse står socialdemokratin i dag för tradition i bemärkelsen att vi precis som på Wigforss tid står fast vid principen om den fulla sysselsättningen, och att vi precis som på Wigforss tid svarar ett kraftfullt nej på den retoriska frågan om vi har råd med arbetslöshet. Men samtidigt har vi en förnyelse i vårt sätt att arbeta för en full sysselsättning. Vi ser hur kommuner arbetar med lokala projekt, hur småföretagsamhet och arbetskooperativ växer fram, hur människor möter problemen med gemensamma ansträngningar i kombination med egen initiativkraft. Detta är väldigt positivt. Mot detta står den traditionella, tråkiga borgerliga politiken — att lita på marknadskrafterna. Alf Wennerfors efterlyste spännande framtidsmöjligheter för de unga i Sverige. Det får de — med ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav.

Herr talman! Jag efterlyste ett klargörande svar från Anna Lindh på frågan om kollektivanslutningen. Jag fick som svar av Anna Lindh en hänvisning till den debatt som förekom i samband med s-kongressen. Jag var inte närvarande själv, men alla referat har upplyst mig om att det inte förekom någon debatt kring denna fråga, utan den passerade i det tysta — partiets uppfattning är oförändrad. Den som möjligen hade trott att den unga generationen socialdemokrater skulle ha större förståelse för kravet på respekt för människors rätt att själva välja politiskt parti och få sin politiska frihet måste känna sig djupt besviken över det svar som den främsta representanten för de unga socialdemokraterna har fört fram här. Jag ser ändå ett ljus borta i fjärran, och jag vill påpeka för Anna Lindh att socialdemokraternas största tidning Aftonbladet så sent som den 17 oktober skrev: ”Aftonbladets linje är och förblir nej till kollektivanslutning. Därför att den inte hör hemma i en modern demokrati. Den är en kvarleva från den tid då vi inte hade allmän rösträtt och när fackföreningar var förbjudna. I en demokrati som vår är kollektivanslutning av enskilda individer ett övergrepp mot människors integritet och rätt och frihet att själva välja politiskt parti och ideologi. Och den är ett intrång i valhemligheten. Att som den socialdemokratiska partiledningen fortsätta att försvara denna principvidriga metod är både oklokt och obegripligt.” Detta skrev Aftonbladet för en vecka sedan. Just det, Anna Lindh!
Herr talman! Det hade varit en fördel om Hugo Bergdahl hade läst tidningsreferatet ordentligt innan han gick upp i debatten och relaterade det. Om Hugo Bergdahl hade läst referatet ordentligt hade han nämligen kunnat upptäcka att man på den socialdemokratiska partikongressen även diskuterade ett nytt förslag rörande det fackliga och politiska samarbetet. Det skulle innebära att man anmäler huruvida man vill bli medlem i det socialdemokratiska partiet i stället för att ha en reservationsrätt. Det handlar alltså om just den positiva anmälan som Hugo Bergdahl efterlyser. Eftersom jag tror på människors egen initiativförmåga och deras förmåga att fatta beslut, tror jag också på att man inom de lokala fackliga organisationerna efter partikongressens beslut har stora och goda möjligheter att själv utforma det politiska och fackliga arbetet efter den riktning som flertalet medlemmar finner lämplig.
Herr talman! De unga socialdemokraternas främste talesman, i det här fallet en kvinna, använder sig av samma argumentering som hennes äldre systrar och bröder i partiet. Men det hjälper inte, Anna Lindh. Argumenten är lika ohållbara, lika svaga för det. Jag vill bara deklarera: Kampen går vidare. Den här frågan måste en gång för alla lösas i Sverige. Detta handlar om demokrati för enskilda människor.

Herr talman! Länderna i Fjärran Östern är beroende av livsmedelsimport. Bl. a. detta kunde näringsutskottet notera under årets utskottsresa. Svenska företag börjar alltmer få upp ögonen för ASEAN-regionen med sin dynamiska utveckling. Näringsutskottet handlägger frågor om bl.a. utrikeshandel, och temat för resan var: Hur säljer vi Sverige? Vi ville orientera oss om de möjligheter och förutsättningar som finns för svensk exportindustri att expandera i framtiden. Ett mål för Sveriges näringsoch jordbrukspolitik bör vara att bli av med de överskott som uppkommer i olika situationer då produktionen överstiger konsumtionen. Man bör målmedvetet sträva efter att öka exporten av förädlade livsmedel och upprätthålla denna på en hög nivå. Härvid bör jordbruksregleringen utformas så att den stimulerar till aktiva exportsatsningar. Från samhällsekonomiska utgångspunkter är inriktningen mot avsättning på export av överskottet på spannmål inte en gång för alla en helt given lösning. Tid efter annan bör man analysera i vilken utsträckning det är ekonomiskt riktigt att exportera spannmål eller förädlade jordbruksprodukter. Prisutvecklingen på världsmarknaden liksom höga hanteringsoch transportkostnader ger inget entydigt svar på denna frågeställning. Även om överskottssituationen på animalieområdet f.n. utgör ett stort problem, torde det på sikt vara angeläget att utnyttja åtminstone en del av vår spannmålsproduktion som inte kan konsumeras inom landet till vidareförädling, exempelvis av animalier. Härigenom ökar råvaruunderlaget för bl.a. charkuteriindustrin, som därigenom kan utvecklas till att bli en exporterande industri i högre grad än vad som nu är fallet. Genom dylika åtgärder torde vi kunna utbilda och engagera fler människor inom jordbruket och livsmedelsproduktionen. Att särskilt satsa på utbildning av unga människor i dessa tider med hög ungdomsarbetslöshet skulle vara mycket positivt och innebära en god investering för framtiden. Här har Anna Lindh fått ett mycket konkret förslag, vilket hon efterlyste från vår sida. En bredare förädlingsverksamhet innebär dessutom en ökning av avsättningsmöjligheterna för trädgårdsnäringen och även en ökning av förutsättningarna för odling av specialgrödor. Till detta kommer en ökad riskspridning och möjligheter att utjämna säsongsvariationerna. Slutsatsen kan bara bli en: vi måste på allt sätt initiera åtgärder som förbättrar betingelserna för export av förädlade livsmedel. Slutsatsen blir också att vi skall akta oss för att pressa ner jordbruksproduktionen i vårt land. De signaler som redan har kommit från livsmedelskommittén i det avseendet måste bestämt avvisas. Det finns exportmarknader. Debatten om överskottet i Sverige är dessutom överdramatiserad. För att kunna exportera förädlade livsmedel behövs ett visst överskott i Sverige för att klara produktionssvängningarna. Finns inte överskottet måste vi i olika lägen importera. Köttöverskottet behövs med andra ord för en framgångsrik export. Vidare borde vi kunna få ett mer effektivt ulandsbistånd genom ett ökat återflöde till produkter och teknik från det svenska jordoch skogsbruket. I dag är det svenska prisläget så högt, att vi ofta får betala för exporten. Men lösningen på det problemet är inte en neddragning av jordbruket utan en balansering och sanering av den svenska ekonomin. Ett lägre kostnadsläge skulle medföra en ökad konkurrenskraft på världsmarknaden och förbättra lönsamheten i jordbruket. Åtgärder med denna innebörd måste sättas högst på den politiska prioritetslistan. Över huvud taget måste den ekonomiska politiken syfta till att stärka och vidmakthålla näringslivets konkurrenskraft. Man måste sätta in den här problematiken i sitt större sammanhang. Vad vi behöver nu — mera än någonsin tidigare — är mer näringsfrihet än näringspolitik. Det huvudsakliga ansvaret för industriell tillväxt i landets alla delar måste ligga inom den ekonomiska politikens ram. Näringspolitiken skall särskilt inriktas på att främja utvecklingen av små och medelstora företag, där personligt engagemang och risktagande ständigt tillför det svenska samhället nya resurser. Detta skall åstadkommas med generellt verkande medel som stärker livskraftiga företag, tryggar ett fritt näringsliv och en ekonomi i balans. Bidragsoch subventionspolitiken måste därför avvecklas, skatterna sänkas, samhället avbyråkratiseras och fondsocialismen undanröjas. Detta skulle aktivt bidra till att stimulera vår ungdom att satsa sin framtid i vårt näringsliv. Allt tycks nu, herr talman, ha gått snett för löntagarfonderna. Fondmot ståndarnas farhågor har mer än väl besannats. Verkligheten talar sitt entydiga språk! Den ”breda lösning” som Olof Palme utlovade i valrörelsen, liksom de direkta valen, kom inte till stånd. Sedan kommunisterna lagt ned sina röster i den avgörande riksdagsvoteringen, fick socialdemokraterna konstatera att de ensamma stod bakom minoritetsregeringens lagförslag. Det sades att ”folket” skulle få ett ökat inflytande. Det blev i stället kollektivt styrda fackföreningsfonder. Inga individuella andelar, inga ”raka rör” till löntagarnas plånböcker, som Metallbasen ville ha! Facket har nu fått majoritet i fondstyrelserna. Av 45 ordinarie ledamöter är 25 fackliga företrädare, och facket besätter två av fyra suppleantplatser i varje styrelse. Man har dessutom börjat med ”försammanträden”. Den fackliga majoriteten överlägger först och sedan följer det formella styrelsesammanträdet. Det är folk från samma etablissemang som har misskött Stockholms-Tidningens affärer. Det är personer med samma värderingar som skall köpa upp svenska företag med pengar, som man har tvingat samma företag att lämna ifrån sig. Betydande penningbelopp tas från näringslivet, vilket intecknar löneutrymmet för de anställda, för att sedan disponeras av personer som uppenbarligen saknar erforderlig kompetens. Det mest kännetecknande för problemen i den svenska ekonomin är att vi har alltför många som handskas med andras pengar och alltför få som tar ansvar för ett personligt ägande. Fondsocialismen förbättrar ingalunda detta förhållande! Fonderna saknar personer med affärssinne och företagsekonomiska kunskaper. Affären med Stockholms-Tidningen visar att man inte ens kan hantera egna pengar — men nu gör man anspråk på att få ta hand om andras. Den av fondförespråkarna utlovade återhållsamheten med lönekraven har vi inte ens sett röken av. Är det att föregå med gott exempel när fondstyrelserna ger sina direktörer en årslön på 400 000 kr. eller mer? Dessutom har man garanterat ett avgångsbelopp på tre årslöner, dvs. 1,2 milj.kr.! Enligt av regeringen utgivna bestämmelser har ledamöterna i fondstyrelserna fått rejält tilltagna arvoden. Ordföranden får 30 000 kr. per år. Vice ordföranden och ledamot av arbetsutskottet får 22 000 kr. Övriga ledamöter får 11 160 kr. Suppleanterna går inte heller lottlösa. De får ett arvode om hela 9 000 kr. Dessutom skall alla ledamöter och suppleanter ha ett arvode om 220 kr. per bevistat sammanträde. Lägger vi därtill alla kostnader för administration, kanslipersonal, resor, traktamenten, representation, lokaler m.m., torde avbränningarna i denna rundgång i ekonomin bli högst betydande. Något nytt kapital skapas förvisso icke. Pengarna som tagits från näringslivet används uteslutande till att köpa aktier, dvs. de medel som blir kvar efter avbränningarna för den kostsamma administrationen. Pengarna går alltså till de tidigare aktieägarna. Vad är det då som säger, herr talman, att de återinvesteras i nya aktier, dvs. återförs till näringslivet? Som börsläget nu ter sig, är det snarare betydande risk för att pengarna placeras i andra, mer räntabla men kanske icke produktiva tillgångar? Regeringen oroar sig, ofta med rätta, över kapitalutflödet till andra länder, och det paradoxala resultatet av fondstyrelsernas placeringar kan bli att dessa likvider hamnar i utlandet. Redan före omröstningen om fackföreningsfonderna här i riksdagen hade en ström av svenskar, framför allt duktigt folk, som antingen sålt sina svenska företag eller som hade produktidéer som de vill förverkliga i ett mer företagsvänligt och mindre konfiskatoriskt samhälle än det svenska, lämnat vårt land. Det, om något, borde vara en larmsignal. En ytterligare dränering av vårt land på företag och goda företagare ger såsom resultat bara att det tar ännu längre tid att rätta till vad som har gått snett. Några nya jobb utöver dem som har skapats på fondkanslierna har vi inte sett till. Inte heller stöttar fonderna pensionssystemet. De experter som har räknat på detta har kommit fram till att fonderna kommer att svara för endast 0,49 90 av alla utbetalningar från ATP-systemet fram till 1990. Det svenska näringslivet och de icke-socialistiska partierna står — vilket ånyo manifesterades den 4 oktober — helt eniga i sitt motstånd mot fondsystemet. Socialisterna sätter hela vårt välstånd på spel genom åtgärder som kan leda till en aktiv strypning av enskilda initiativ, företagaranda, investeringslusta och arbetsglädje i vårt arbetsliv. Fondsocialismen måste därför undanröjas snarast möjligt — ju förr desto bättre. Till slut vill jag ställa några frågor till Anna Lindh, som nyss var uppe här i talarstolen. Hon är, som tidigare påpekades, ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Det är intressant att få veta var hon står. Man har talat om att fonderna 1990 skall ändra karaktär. Några hävdar att fonderna då skall avvecklas i sin helhet. Andra hävdar att de skall utvecklas. Då vill jag fråga: Vad vill Anna Lindh göra med fonderna efter 1990, om socialdemokraterna mot all förmodan skulle sitta kvar vid regeringsmakten? Vilka investeringar, som tillgodoser samma avkastningskrav som nuvarande företagsledare kan åstadkomma, kan bli aktuella genom fondernas placeringar? Kan Anna Lindh ge några besked om detta? Anna Lindh ställde också några frågor till oss moderater beträffande ungdomsarbetslösheten. Vi kan då konstatera att vi har mött ett mycket kraftigt motstånd här i riksdagen när det gäller vårt förslag om lärlingsutbildning. Jag frågar: Varför vill Anna Lindh motarbeta dylika initiativ, som syftar till att på bred basis engagera många ungdomar i näringslivet? Vilket är socialdemokraternas alternativ? Jo, fortsatta skattehöjningar. Vilken logik finns det i att fortsätta att slå ut riktiga jobb för att kunna skyffla in ännu mer pengar för finansiering av konstgjorda arbeten via AMS?

Herr talman! Även om det är frestande, skall jag inte ge mig in på någon debatt om fonder eller centralstyrd planekonomi, vilket en del talare har berört tidigare. På flera områden i vårt samhälle och på många orter har den socialdemokratiska politiken efter regeringsskiftet 1982 varit framgångsrik. Vem minns inte alla de varsel som präglade många orter i vårt land. Hot om inskränk ningar i produktionen förekom. Företagen utnyttjade inte sin kapacitet och hade därmed inte heller behov av så många människor i arbete som borde vara normalt. Genom den socialdemokratiska politiken efter regeringsskiftet byttes varslen mot att näringslivet ökade sin kapacitet. Resultatet i dag pekar på att man på många håll anställer folk i stället för att varsla om uppsägningar. Trollhättan är ett exempel på hur varsel och uppsägningar har bytts mot att man nyanställer människor inom industrin. Trots detta finns det i Trollhättan omkring 1 000 arbetslösa människor, och av dem som söker jobb i industrin i Trollhättan får en av fem arbete, eftersom industrin väljer och vrakar och tycker att man skall tillhöra en speciell typ av människor för att få arbete. Även om vi då upplever att den socialdemokratiska politiken på en rad områden har varit framgångsrik, finns det problem på många andra områden. Därför krävs det naturligtvis fortsatt kamp för en rättvis fördelning av de resultat som människor skapar i gemensamt arbete. För drygt ett år sedan, i juni 1983, diskuterade vi varvspolitiken här i kammaren. Jag pekade då på den oro som människor känner för jobben i Uddevallaregionen och på de andra varvsorterna. Jag framhöll att vi i Uddevalla var beroende av den statliga företagsamheten, eftersom varvet, Etri Fönsterfabrik och Tiger-Rang då svarade för huvuddelen av sysselsättningen i kommunen. Jag pekade i den debatten också på att statsmakterna har ett ansvar för tryggheten för de människor som arbetar i de här företagen. Vi vet att riksdagen beslöt att skjuta till hundratals miljoner för att kunna teckna order vid de svenska varven. Trots detta kan man konstatera att marknadsbilden i dag är dyster för de svenska varvsföretagen. Jag tror att det är unikt att varken Kockums eller Uddevallavarvet i år har tecknat någon ny order — om det inte skett någonting under de senaste dagarna. Det visar litet grand av hur situationen är för varvsnäringen, trots att man har skurit ned verksamheten och trots att staten har skjutit till hundratals miljoner kronor för att teckna order. Detta leder naturligtvis inte till någonting annat än att människorna i dag är ännu mer oroliga än de varit tidigare. I Uddevalla utmynnar oron i morgon i en demonstration, där man pekar på de problem som man upplever och vädjar till alla politiker att arbeta för att klara dessa problem. Vi kan alltså konstatera att Uddevallavarvets läge i dag är akut, trots att man har minskat arbetsstyrkan med omkring 500 personer enligt det beslut som riksdagen fattade i juni förra året. Det kan också konstateras att många mindre företag i Uddevallaregionen med anknytning till varvsnäringen har varslat om uppsägningar, likaså en industri som heter Nordverk. Vidare har ledningen för den statliga fönsterfabriken Etri Fönster föreslagit att fabriken skall läggas ned. Om så sker blir 240 människor utan arbete. Vi hade en diskussion om just Etri Fönster här i kammaren i förra veckan. Jag framhöll då att det är egendomligt att man vill lägga ned en av Europas modernaste fönsterfabriker, som är byggd så sent som 1981 till en kostnad av 45-50 milj.kr. Det måste vara helt felaktigt att lägga ned en anläggning som har framtiden för sig, inte minst därför att problemen när det gäller fönstertillverkningen inte finns i Uddevalla. Vid fönsterfabriken i Uddevalla tillverkas fönster som går direkt ut till olika objekt inom byggmarknaden. Det som i dag är det största problemet på fönstermarknaden är lagerproduktionen, och någon sådan existerar inte i Uddevallafabriken. Dessutom kan man konstatera att om fönsterfabriken i Uddevalla läggs ned måste det ske nyinvesteringar på andra håll inom en snar framtid för att man skall kunna klara de anläggningar som finns i vårt land. Därför låter det ganska egendomligt att företagsledningen vill lägga ned den här fönsterfabriken. Jag kan inte se det som någonting annat än att man vill göra kortsiktiga vinster i form av bokslutstransaktioner för att därmed kunna visa upp ett bättre resultat än om man hade haft kvar fabriken. Herr talman! Den verklighet som jag har pekat. på visar att det finns anledning att vara orolig för människorna i Uddevalla. Inte minst det faktum att här i kammaren under en vecka har ställts fyra frågor av representanter för olika partier om situationen i Uddevalla visar den oro vi känner i den regionen. Därför måste naturligtvis samhällets beredskap vara hög när det gäller att vidta åtgärder för att klara situationen för alla de människor som verkar i de statliga företagen i Uddevalla. För något år sedan, innan man drog ned verksamheten vid Uddevallavarvet, svarade enbart varvet för ungefär 50 96 av industrisysselsättningen i kommunen. Om man lägger till Etri Fönster och de företag som i dag varslar, handlar det om att i stort sett alla industriföretag i Uddevalla på ett eller annat sätt har problem med sin verksamhet, eftersom den är så intimt knuten till den statliga företagsamheten och varvsnäringen. Detta leder till slutsatsen att regeringen aktivt måste medverka till att lösa de här problemen. För det första måste statens företag ta ett ansvar för dem som bor i den här regionen. Man måste medverka till att skapa trygghet och framtidstro för människorna i Uddevalla. För det andra är det viktigt för regeringen att medverka till att Etri Fönster i Uddevalla blir kvar, inte minst med tanke på att fabriken behövs i framtiden, att det är en ny anläggning och att det är ett vansinnigt slöseri att lägga ned en verksamhet som man byggde upp så sent som för tre år sedan. För det tredje är det angeläget att regeringen medverkar genom att diskutera med alla de privata företag i vårt land som gör stora vinster och som har investeringsplaner för framtiden. Vi kan bara tänka på bilindustrin, som ju f.n. går bra och som har en del investeringsplaner. Jag tror att det är angeläget att regeringen medverkar till att diskutera etableringar i Uddevalla på exempelvis det här området. För det fjärde bör regeringen medverka till att utveckla det nordiska samarbetet, vilket ligger nära till hands i en sådan region som Uddevalla med tanke på närheten både till Norge och till Danmark. Det har i debatten talats om att arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste sättas in, om det sker någonting, och att människorna kan pendla till Trollhättan. Jag vill påpeka att trots de framgångar man har haft i Trollhättan är det inte pendlingsavstånd för alla de människor som har sin näring i den statliga företagsamheten i Uddevalla. Jag tror att det är angeläget att slå vakt om att Uddevalla skall vara en bas för Bohuslän, en industriort med självständiga möjligheter till utveckling. Det bör vara lättare i en situation när vi har tillväxt i samhället och vi vet att det finns investeringsplaner på många håll. Uddevalla har ju möjligheter inte minst genom de hamnresurser som där finns. Människorna i Uddevallaregionen ställer alltså stora förhoppningar och naturligtvis också stora krav på att få regeringens stöd för att klara framtiden. Historiskt kan man konstatera att socialdemokratin under alla de kriser som inte minst Uddevalla upplevt har slagit vakt om verksamheten i Uddevalla. Därför tror jag — vi lever ju i en tid av tillväxt och investeringsplaner — att förutsättningar finns för att Uddevalla i framtiden, även om framtiden i dag ser dyster ut, skall kunna leva självständigt och ge människorna arbete. Vi behöver bara hjälp av regeringen. Vi behöver stöd för att kunna klara problemen i en besvärlig situation.

Herr talman! Jag är naturligtvis starkt medveten om att det av den allmänpolitiska debatten blir litet av politisk pyttipanna så här på småtimmarna. Jag kan inte underlåta att i hägnet av pyttipannasyndromet kommentera något av vad Lennart Nilsson sade. Jag tycker att det är uppseendeväckande att en socialdemokrat är nödsakad att konstatera att statlig företagsamhet misslyckats så kapitalt som i Uddevalla. I Lennart Nilssons anförande fanns ett konsterande som görs alltför sällan när det gäller statlig företagsamhet och verksamhet som bedrivs utanför företagsamhetens villkor, nämligen det enkla konstaterandet att det aldrig hjälper med företagsamhet, med så mycket statligt stöd som det någonsin går att få, om det inte finns en marknad för produkterna. Då hjälper varken löntagarfonder, regionalstöd eller generositet från regeringen. Vi måste alla lära oss den enkla regeln att företagsamheten existerar på marknadens villkor. Det hjälper inte att ropa på hjälp. Herr talman! Jag har för avsikt att i mitt anförande diskutera rättsstatsideologin. Den socialistiska ideologins företrädare har, alldeles oberoende av vilken partipolitisk dräkt de har burit, givit många exempel på förakt för rättsstatsbegreppet och för friheten. Det var inte en tillfällighet, herr talman, att Lenins första åtgärd efter den revolutionära segern över tsarens Ryssland var att förbjuda utgivandet av tidningar. Det fria ordet och den fria tanken har alltid varit de socialistiska systemens främsta motståndare. Ända sedan människan började fundera över statsskickets filosofi och grunddrag har man utgått från att människan har, såsom individ i samhället, rätt till ett mått av rättigheter, av integritet och av självständighet. Den rättsfilosofiska lära som formulerade denna inställning till människans frioch rättigheter har ibland kallats för naturrättsläran. Naturen gav människan som individ denna förmån av särskilda frioch rättigheter. På andra grunder och med andra resonemang har utvecklats andra hypotetiska och filosofiska grunder för att människan skulle ha just ett minimum av rättigheter och friheter. Den kristna läran, med kärleksbegrep pet och förlåtelsen som främsta inslag, har använts som förklaring till och grund för mänskliga frioch rättigheter. I många internationella överenskommelser i vår tid ges dessa frioch rättigheter en central ställning. Man kan gott hävda att det internationella samfundets grundstomme vilar på respekt för de mänskliga frioch rättigheterna. Ett centralt element i dessa frioch rättigheter, vare sig de grundas på naturrättens lära, kristendomen eller allmänna politiska ideologier, är att människans frihet inte får beskäras förbi en viss yttre gräns och att — och det är kanske det mest väsentliga — människans frioch rättigheter garanteras av en fri domarkår i en fungerande rättsstat. Mänskliga frioch rättigheter kan inte existera i en stat som inte hyllar rättsstatens principer. I en rättsstat avgör en fri och obunden domare om staten gått den enskildes rätt för när. I en rättsstat ges i lagstiftning och konstitution lagbestämmelser om de mänskliga frioch rättigheterna. Herr talman! Den svenska rättsutvecklingen och utvecklingen av svensk rättsfilosofi avviker inte från det internationella mönstret. Svenska rättsfilosofer, jurister och politiker har hittills respekterat de mänskliga frioch rättigheterna och nödvändigheten av att garantera dessa genom ett rättsstatssystem.

Lundstedt och Hägerström förnekade båda energiskt naturrättsbegreppet. Det intressanta är att dessa rättsfilosofer som förnekade naturrätten om människans rätt till frioch rättigheter båda var socialdemokrater. Det finns en klar och tydlig utvecklingslinje från Lundstedts politiska gärning — där han alltså framhöll statsmaktens dominans över den enskilde — till den socialdemokratiska partikongressen 1969, då jämlikhetsbegreppet lyftes fram. Jämlikhet i socialistisk mening kan inte existera utan att statsmakten utövar tvång. Jämlikhetskampanjen passar därför väl ihop med Lundstedts rättsfilosofiska socialdemokratiska samhällssyn. Det är statsmakten som bestämmer den enskildes rätt. Det finns för en socialdemokrat ingen självklarhet i kravet på att en enskild individ skall ha en skyddad sektor. Herr talman! 1969 års socialdemokratiska kongressbeslut inledde konfrontationens tidevarv i svensk politik. Socialdemokratin synes ha övergivit folkhemstanken och slagit in på tvångets väg, ett tvång som blev nödvändigt för att driva jämlikheten längre. Jämlikheten är i sig en motsägelse. Människor föds inte lika. Om människor skall drivas till likhet måste det ske med tvång, som staten måste tillhandahålla. Ju längre jämlikhetstvånget skall drivas, desto större blir kravet på tvångets kraft och på tvångets omfattning mot fler och fler samhällsgrupper. Herr talman! Den socialdemokratiska politiken efter 1982 har om och om igen visat att den socialistiska ideologin känner förakt för den enskildes begäran om integritet och frihet. I cyniska turneringar försöker socialdemokratins företrädare förneka innebörden av frihetsbegreppet. Genom falsk lek med ord försöker socialdemokraterna förvända synen på den svenska väljaren. Socialismens företrädare i riksdagen talar med delad tunga — de bekänner sig till frihetsideologin, men ägnar sin kraft åt att förtrycka friheten. När regeringen nu lägger fram sitt program mot ekonomisk brottslighet är det ännu ett bevis på socialismens vilja att alltid tvinga den enskilde till förlust av frihet och rättigheter när det allmänna ställer krav. Socialismens företrädare saknar uppenbarligen förmåga att inse att det allmänna bär ett eget ansvar för genomförbarheten av dess beslut. Om inte folket accepterar det som bestäms av den politiska makten, revolterar folket genom att sätta sig över lagarnas innehåll. Denna enkla sanning bär i sig lösningen på de samhällsproblem som vi alla vet finns och som vi alla utfäst oss att bekämpa. Genom att ge folket lagar och regler som allmänt accepteras kan den politiska makten försäkra sig om att dessa lagar och regler efterlevs. Regeringens åtgärdspaket mot den ekonomiska brottsligheten, liksom regeringens skatteförslag och andra förslag om reglering, innebär individens fortsatta förlust av frioch rättigheter och kollektivens övertagande av mer och mer makt. Herr talman! Det är kanske nödvändigt att ge exempel på grunderna för mina slutsatser. Den socialdemokratiska regeringen föreslår i sitt åtgärdspaket att envar som vill driva rörelse inom restaurangbranschen, transportbranschen, bilbranschen, schaktbranschen eller städbranschen måste vara beredd på att vara misstänkt för brott redan då han bestämmer sig för att börja sin verksamhet. Det åligger en nämligen att visa sig fri från brott och misstanke om brott, innan man får sitt näringstillstånd. Kan socialismens syn på individen avslöjas mera uppenbart än genom detta förslag? Socialdemokraternas frihetssyn har avslöjats av ett blänk av skarpt motljus. Ett annat exempel är den tvångsanslutning som nyligen diskuterades här. Ytterligare ett exempel är de socialdemokratiska organisationernas förhållande till Stockholms-Tidningens obestånd och de åtgärder som företogs i samband därmed. Jag har i min verksamhet många gånger fått se hur bönder och småföretagare, pressade av höga räntor, höga kostnader och mängder av regleringar, kämpat för att klara sin rörelse när obeståndet stått för dörren. För de allra flesta av dem har det varit en självklarhet att fylla sin samhällsuppgift genom att, långt utöver gränsen för den egna förmågan, fortsätta verksamheten i hoppet att morgondagen skulle tillföra dem möjligheter att klara rörelsen och därmed sysselsättningen och de många intressenternas risktagande. Jag har många gånger kunnat se att de offrat alltför mycket i sina försök att rädda dödsdömda företag. När de socialdemokratiska folkrörelserna konfronterades med Stock holms-Tidningens obestånd tvekade de inte. Statsministern tyckte det var ett enkelt problem: ”Det fanns inga pengar mer.” Tänk om det var så enkelt, statsminister Olof Palme! Tänk om borgenärer skulle nödgas acceptera att företagare när det passade dem blott konstaterade att ”det finns inga pengar mer”! Än värre är väl egentligen den lättsinniga och synnerligen egoistiska syn ägarna visade på den obeståndssituation Stockholms-Tidningen hade hamnat i, genom att utnyttja samhällets presstödssystem för att förlägga konkursen till ett ögonblick som var lämpligt med hänsyn till obeståndets omfattning. Allra mest cyniskt var kanske att låta Stockholms-Tidningens ledning verkställa en stor utbetalning till ett av folkrörelserna, socialdemokratin och fackföreningarna ägt företag, BPA, hellre än att försöka skydda de prenumeranter som i flera år hade stött Stockholms-Tidningen. Herr talman! I en stat där rättsstatens principer överges och där rättvisan sätts på undantag, där blir medborgarna samhällets fiender. En politik sådan som den som numera beklagligtvis bedrivs av den socialdemokratiska rörelsen i rättssäkerhetsfrågor och i integritetsfrågor leder till ett främlingskap och ett motsatsförhållande mellan enskild och kollektiv, mellan enskild och samhälle, och föder brist på den respekt för rättssamhället som utgör underlaget för vårt samhälle. Denna brist på respekt leder till uppfattningen att det är tillåtet för den enskilde medborgaren att ta rättvisan i egna händer och gynna egna intressen, på samma sätt som staten och den nuvarande regeringen beklagligtvis gör. Kampen mot den ekonomiska brottsligheten måste föras med medel som på nytt närmar medborgaren till samhället och som ökar hans känsla för den självklara lojalitet mellan enskild och samhälle som utgör grundvalen för vårt samhälle.

Herr talman! Jag tänkte försöka beskriva min upplevelse av den politiska debatten i dag. Jag skall börja med en berättelse om en liten pojke som fick frågan av mig om vilket drömjobb han ville ha. Efter mycket funderande sade han: ”Ett beredskapsjobb på vårt dagis.” Inte ens i drömmen hade han något fast jobb. Detta exempel visar hur allvarlig arbetslösheten och speciellt ungdomsarbetslösheten är. Det visar också hur långt ned i åldrarna oron sprider sig. För en socialdemokrat finns det i dag ingen viktigare fråga än att skapa en sådan ekonomi att allas drömmar innehåller också fasta jobb. Vi har kommit en liten bit på den vägen under de här två åren av socialdemokratiskt regeringsinnehav, men det är långt kvar. Ungdomsarbetslösheten är alldeles för stor så länge det finns en enda ungdom som förvägras rätten till att vara med och bygga landet. Men alla, inkl. dagens ungdom, inser att detta tar sin tid. Därför är det oerhört viktigt att politiken inriktas på att samhället i väntan på att den ekonomiska utvecklingen skall slå igenom ställer upp för ungdomarna och visar dem att man tar sitt ansvar för att dagens generation också får sin plats i samhället och får större chans till ett fast jobb. Här vill jag nämna ungdomslagen. Som princip ser jag dem för det första som ett sätt att ge arbete i stället för passivt bidrag. För det andra ger de en arbetslivserfarenhet som gör det lättare att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. För det tredje visar det att politiken inte enbart handlar om avlägsna mål utan också om konkreta åtgärder i dag. Ungdomslagen har under första halvåret 1984 gett 44 000 ungdomar ett jobb och arbetskamrater. Nära hälften av dessa gick efter sin tid i ungdomslagen direkt till den öppna, ordinarie arbetsmarknaden. En rapport som utarbetats av Göteborgs universitet visar också att det är ovanligt att man utvecklar arbetsuppgifter enbart för att ge ungdomar i ungdomslagen någon sysselsättning. I stället verkar det stora flertalet arbetsuppgifter enligt denna rapport vara både meningsfulla och värdefulla. Däremot vill många ha full arbetsdag, och det är ju förståeligt. Denna i grunden positiva syn på ungdomslagen som ett handfast försök att hjälpa ungdom till fast arbete stämmer också väl med vad jag själv möter vid kontakter med ungdomar i skolor och på andra ställen. Att moderaterna litet föraktfullt kallar detta en ”terapikedja” reagerar jag och många ungdomar med mig mycket kraftigt emot. Att t.ex. arbeta med vård av barn eller gamla är knappast terapi. Om ungdomarna kan ge denna vård i form av fasta jobb, är det desto bättre. Men i väntan på det är ungdomslagen bättre än kontantstöd, och moderat politik lär knappast göra det lättare för dagens ungdom. Ungdom och politik är ett ofta diskuterat område. Det sägs att ungdomar i dag föraktar politik och politiker, att de inte tror att politiken löser deras problem och att politiker är detsamma som byråkrater. Till viss del kan jag förstå dem som känner så här. Mycket är en generationsklyfta som alltid funnits och alltid kommer att finnas. Men vad jag vill ta upp i dag är moderaternas sätt att spela på dessa känslor i syfte att tillgodose sina egna politiska mål. När man vänder sig till dagens ungdomar är det oerhört viktigt att politiken handlar om visioner och de konkreta vägarna att nå målen, att man inte förleds tro att ungdomarna är naiva eller dumma och att man är seriös i sitt politiska budskap. Det här trodde jag var självklarheter. Döm då om min förvåning när jag på en skoldebatt i förra veckan fick se unghögerns senaste affisch, som glatt utropar: I ett socialistiskt Sverige får du varken byta tandkräm eller regering. På vilket sätt ökar sådana budskap politikens trovärdighet? På vilket sätt minskar sådana budskap ett eventuellt politikerförakt? Tvärtom tror jag att det förolämpar ungdomar som grupp, likaväl som det skadar politiken som sådan. Politik är den väg vi i ett demokratiskt samhälle har att påverka såväl vår nutid som vår framtid. Att så många som möjligt deltar i politiken är också ett önskemål, och för det har alla partier ett stort ansvar. Det är då viktigt på vilket sätt vi agerar, kanske speciellt gentemot ungdomarna. För oss socialdemokrater är ungdomar en av de viktigaste tillgångar ett samhälle har — ungdomar som tror på framtiden och på sin egen möjlighet att påverka sin vardag, ungdomar som blir tagna på allvar. Låt oss därför slippa såväl terapikedjor som tandkräm i den politiska debatten! Det tror jag både ungdomarna och politiken förtjänar. Vad debatten i dag i stället skall handla om är vilken regering som har den handlingskraft som krävs för att bl.a. komma närmare ett samhälle med full sysselsättning. Det är då viktigt att jämföra de sex borgerliga åren med sina fyra regeringar med våra två socialdemokratiska år och se vad som faktiskt har hänt, att jämföra politisk vilja och politiskt resultat. Då kommer moderaterna till korta. Men det är lika viktigt att stå upp till försvar för politiken. Alltför ofta börjar moderata debattörer ute sina anföranden med orden: Vi har för mycket politik här i landet. Politik är inte bara att stå här och prata mitt i natten — politik är också människor som samlas runt gemensamma intressen. Politik är människor som vill förbättra sina egna eller andras situation. Det kan vi aldrig få för mycket av. Tvärtom, fler måste delta i politiken. Vill man det, bör man nog från moderat håll vara aktsam med hur man vänder sig till ungdomarna. Avslutningsvis, herr talman, vill jag uttrycka en optimism inför framtiden i vårt Sverige. Vi har kommit långt på vägen mot ett socialt och politiskt demokratiskt samhälle. Vi tar nu också steget mot den ekonomiska demokratin. Men vi hittar också nya sätt att lokalt ta ansvar, att omvandla misstro till engagemang och att ge politiken nya uttrycksformer. Detta gäller inte minst ungdomarna. Här är socialdemokraterna och folkrörelserna i allra högsta grad med. Det startas egna företag, ungdomskooperativ, föreningsgårdar, mediaverkstäder, m.m., m.m. Här finns framtidstron, här finns ungdomarna, och här finns politiken. Alla dessa tre skall vi vara rädda om. Tack!
Herr talman! Jag vill gärna för Mona Sahlin påpeka att den ensidiga satsningen på ungdomslagen har inneburit att man trängt ut andra alternativ — jag tänker då på bl.a. ungdomsplatserna och enskilda beredskapsarbeten, som i sig inneburit ett värdefullt inslussningsmoment, eftersom de redan från början varit lokaliserade till det reguljära näringslivet. Vidare har socialdemokraterna gått ifrån riksdagsbeslutet om en starkare inriktning mot den enskilda sektorn. Man har inte heller förstått innebörden i kompromissen med övriga partier, att ungdomslagen skall tillgripas i sista hand och först när alla andra möjligheter har uttömts. Den här trendmässiga utvecklingen — som jag också belyste i mitt anförande — mot allt flera konstgjorda och mindre fasta arbeten kommer att förstärkas. Jag frågar ännu en gång: Vad är det för logik i att med högskattepolitik och andra åtgärder först slå ut riktiga jobb för att sedan använda de skattemedlen till att finansiera konstgjorda arbeten via AMS? Jag tror, herr talman, att socialdemokraterna är på katastrofkurs om de inte inser att det enskilda näringslivet måste ges bättre förutsättningar för att bereda fasta arbeten inom det reguljära arbetslivet. Skatter och avgifter måste sänkas, bidragen till lärlingsutbildningen höjas, arbetsmarknadslagarna reformeras, ingångslönerna justeras och fondsocialismen undanröjas. Jag ställde frågor till Anna Lindh om vad fondsocialismen kan innebära för ungdomarna. Jag fick inget svar. Jag erinrar också om frågorna till Mona Sahlin och ber henne lämna ett svar. Jag vill, herr talman, också fråga: Varför motarbetar socialdemokraterna vårt förslag om en bred uppläggning av lärlingsutbildningen?
Herr talman! Den enskilda sektorn får inte det utrymme i ungdomslagen som den skulle ha, säger Sten Svensson. Men i den rapport som Göteborgs universitet har utarbetat sägs att verksamheten har börjat inriktas också på det området, men att det ännu är för tidigt att avläsa något resultat av detta. Även av Sten Svenssons inlägg kunde man konstatera att så snart det handlar om den typ av arbeten som finns i ungdomslag och i andra liknande verksamheter och som Sten Svensson kallar för konstgjorda åtgärder, då talar man om dessa åtgärder med ett föraktfullt leende på läpparna. Man bortser från att 44 000 ungdomar har fått en ökad chans att skaffa sig arbetslivserfarenhet och få arbetskamrater, en chans som faktiskt gör det lättare för dem att söka sig ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Syftet med ungdomslagen har aldrig varit — och kommer aldrig att bli — att ersätta de fasta jobben i industrin. Jag tycker att den debatt som förts här i dag har visat att den socialdemokratiska politiken under dessa två år har syftat till och kommer att fortsätta att syfta till att stärka industrin och få i gång produktionen, så att vi kan få de fasta jobb ute i näringslivet som vi alla eftersträvar. Frågan är bara: Vad gör vi i dag med de ungdomar som inte får plats på den marknaden? Ungdomslagen är ett mycket fint exempel på hur politik kan förvandlas till konkreta åtgärder som hjälper dagens ungdom. Det, Sten Svensson, tycker jag är logik.
Herr talman! Jag anser fortfarande att vårt förslag till nytt lärlingssystem är vida överlägset ett system där man fortsätter med beredskapsarbeten och den uppläggning av ungdomslagen som socialdemokratin ytterst är ansvarig för. En lärlingsutbildning innebär en direkt inslussning till det reguljära näringslivet. Syftet är att man skall få en anställning efter utbildningens avslutande. Det vore långt bättre om man använde de ekonomiska resurser som staten ställer till förfogande för ungdomslag och andra åtgärder på det sätt som vi har föreslagit. De frågor jag har ställt om löntagarfonderna och vad de kan komma att innebära för framtiden får jag fortfarande inte något svar på. Jag vill framhålla att ungdomar som märker att olika reformer steg för steg smyger sig in i samhället och näringslivet, vilket också kännetecknar löntagarfonderna, naturligtvis har konstaterat att man är ute efter själva ägandet och makten över företagen. Man vill successivt ta över, dvs. ersätta den enskilda människans energi, kreativitet, kunnande och vilja till risktagande med anonyma styrelser, vars medlemmar utsetts på helt andra grunder och efter helt andra meriter än när det är fråga om professionella företagsledare. De duktiga entreprenörerna skall tolereras som ägare så länge företagen är under utveckling, men när målet är nått vill man ta över företagen och börja styra entreprenörerna med politiska medel — om de mot förmodan stannar kvar. Tror Mona Sahlin på allvar att man främjar företagens utveckling, ger trygghet åt de anställda och öppnar ökade möjligheter för våra ungdomar att komma in i det reguljära näringslivet med ett sådant system? Tror Mona Sahlin att ett sådant system stimulerar ungdomar till att satsa på nyföretagande? Tror Mona Sahlin att ett sådant system främjar en utveckling av det svenska näringslivet? Vad är det för mening med — jag upprepar den frågan ännu en gång — att med den här typen av åtgärder suga ut pengar ur företagen för att använda dem till att lösa ut tidigare aktieägare i syfte att komma åt makten? Vore det inte bättre att resurserna kunde stanna i företagen? Där kan man nära marknaden bedöma bättre än vad politiker och fackliga företrädare kan göra på centralt håll — och göra satsningar för framtiden.
Herr talman! Sten Svensson riktade inte frågorna till mig i första hand, så det får ursäktas om jag inte hörde dessa frågor. Men jag kan säkert gissa vad de handlade om. Många ungdomar är rädda för den typ av fonder som Sten Svensson, andra moderater och 4 oktober-rörelsen beskriver. Men det är inte de fonder som vi har föreslagit och som vi har röstat igenom här i riksdagen. När jag är ute på skolor, och det är jag minst två gånger i veckan — beskriver jag de fonder som vi faktiskt har röstat igenom här i riksdagen. Den reaktion jag får från ungdomarna är mycket sund: ”Jaså, var det det här som fonderna handlade om? Var det så beslutet var?” Och så vänds ilskan från oss och mot moderaterna, som på ett sådant sätt har bedrivit politisk propaganda och försöker skrämma ungdomarna med någonting som inte finns någon annanstans än i föreställningsvärlden hos moderater och andra. Jag tror på fonderna som en åtgärd bland många andra för att återskapa framtidstro, produktion och arbete i det här landet. Sten Svensson använder fortfarande uttrycket att vi suger ut pengar ur företagen. Men om företagen redan från början hade använt sina vinster till produktion och investeringar i det här landet, så hade vi inte behövt ha den här typen av debatt. Fonderna är ett led för att få fram de pengar som behöver satsas i landet, i våra företag. Och den debatten förstår ungdomarna mycket bättre än vad Sten Svensson tror.

Herr talman! Dagens och inte minst kvällens debatt har visat hur viktigt det är att ha ett eget arbete och hur negativt, för att inte säga nedbrytande, det är att vara arbetslös och inte ha en meningsfull uppgift. Vi befinner oss sedan några månader mitt uppe i en internationell högkonjunktur. Den inhemska industrin har på ett förtjänstfullt sätt tagit till vara möjligheterna till ökad produktion och försäljning. Den amerikanska dollarns utveckling har på ett påtagligt sätt bidragit till en gynnsam exportutveckling för viktiga svenska industribranscher. För ett par år sedan var utgångsläget ett annat. Den internationella konjunkturen var utomordentligt svag. Den inhemska industrin hade svårt att få avsättning för sina produkter. Samtidigt blev sysselsättningsökningen inom stat och kommun allt svagare. De icke-socialistiska regeringarna tvingades därför sätta in betydande arbetsmarknadspolitiska resurser för att hålla den öppna arbetslösheten nere. Den dåvarande socialdemokratiska oppositionen hade då föga förståelse för de problem vi hade att hantera. I valrörelsen 1982 gjordes också stora utfästelser om de radikala förändringar som skulle ske på arbetsmarknaden med en ny regering. Lennart Nilsson försökte här för en stund sedan odla denna socialdemokratiska myt — dels hur bekymmersamt det var då socialdemokraterna befann sig i opposition, dels hur bra det skulle bli när socialdemokraterna återvände till kanslihuset. Så blev det ju inte. När Lennart Nilsson talade om varslen som om de hade försvunnit, så vill jag bara stillsamt påminna om att de mellan augusti och september i år har nästan fördubblats. Och när det gäller varven, som var en annan huvudpunkt för Lennart Nilsson, så är ett av de bekymmer vi har i dag en överdimensionering som socialdemokraterna så livligt hejade på under hela oppositionstiden. I fråga om det Uddevallaföretag som Lennart Nilsson nämner och som har svårt att sälja sina fönster, är det klart att man faller på att man trodde att det skulle bli ett ökat byggande, som socialdemokraterna utlovade. Byggandet minskar ju under den socialdemokratiska regimen. Nu har vi en del av facit i handen. Trots de förutsättningar som konjunkturuppgången skapat har vi i dag 329 200 personer som antingen är arbetslösa eller föremål för åtgärder. Det är 6 100 fler än för en månad sedan och 9 700 fler än för ett år sedan! Det är lätt att förstå den förtvivlan som finns även i de socialdemokratiska leden. På den kongress som Lennart Nilsson nyligen deltog i diskuterades arbete och arbetslöshet. Att regeringen misslyckats med att infria sitt vallöfte oroar djupt inis-leden. Trots högkonjunkturen har arbetslösheten legat på en nivå som klart överstiger den nivå som gällde under de sex år då folkpartiet var i regeringsställning och socialdemokraterna i opposition. Ser man på de motioner om arbetsmarknadspolitiken som väckts i samband med den socialdemokratiska kongressen, finner man att motionärerna är mycket kritiska och fordrande i sin hållning till regeringen. De underkänner den förda arbetsmarknadspolitiken och ställer långtgående krav på insatser. En del krav var nog så orealistiska både när det gäller effekten av desamma och när det gäller den mer principiella uppläggningen. Jag tänker då på möjligheten att med arbetsmarknadspolitiska medel bygga ut fasta kommunala tjänster. Den socialdemokratiska partistyrelsen och Anna-Greta Leijon avvisade till en början tanken på ett kommunalt rekryteringsstöd och hävdade att kommunernas expansionstakt och uttalade roll beträffande ekonomi och därmed även sysselsättning är en fråga som måste avgöras utifrån ett vidare perspektiv än enbart det arbetsmarknadspolitiska. Därför är det av begränsat värde att hävda att en viss summa av AMS anslag skall överföras till kommunerna för att skapa sysselsättning. Så långt den socialdemokratiska partistyrelsens yttrande. Det var en nog så realistisk hållning, men en otålig partikongress var därmed inte lugnad. Arbetsmarknadsministern tvingades gå med på långtgående skrivningar till förmån för det som hon pläderat emot i sitt motionssvar. Partistyrelsen och arbetsmarknadsministern kördes över. Men att öka den offentliga sektorn eller att omvandla tillfälliga jobb till fasta jobb i kommuner och landsting eller att ytterligare späda på de arbetsmarknadspolitiska insatserna innebär inte någon lösning på problemet. Därtill kommer att frågetecknen hopar sig när det gäller att hantera en sådan här ordning från bl.a. fackliga synpunkter. Herr talman! Det som är särskilt allvarligt är de stora insatser som vi nu gör inom arbetsmarknadspolitiken — låt vara att de är nödvändiga med tanke på den svåra situation som råder. Men vad skall vi ta till när det blir sämre konjunkturer? Det är ingen lösning att inrätta tvivelaktiga arbetsmarknadspolitiska instrument, som socialdemokraterna till följd av tilltagande nervositet nu föreslår. I stället borde regeringen verka för stimulans beträffande nyföretagande och expansion eller sätta tryck på parterna att upprätta ett särskilt ungdomsavtal. Det skulle hjälpa dem som jobbar i ungdomslag att få en längre arbetsdag, någonting som både SSU-ordföranden och Mona Sahlin pläderat för här i kväll. Andra områden där bristerna måste elimineras är de ”flaskhalsar” vi nu har när det gäller brister i yrkesutbildningen. Det behövs större flexibilitet inom arbetsmarknadsutbildningen och en större satsning på lärlingsutbildning. Arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon sade i TV i går kväll att sysselsättningen är den viktigaste frågan för regeringen. Det vore en katastrof om vi skulle få en arbetslöshet som ligger kring 4 90. Men i det avseendet är katastrofen redan ett faktum. Det procenttal som arbetsmarknadsministern nämnde har vi redan fått uppleva — under en socialdemokratisk regering. Talet om prioritering av sysselsättningen och kampen mot arbetslösheten hoppas jag ändå är allvarligt menat. Det är ju ändå så att det är på den öppna arbetsmarknaden som de nya jobben måste finnas eller skapas. Den offentliga sektorn har sin begränsning i ekonomiskt avseende. Därför behövs det ett nytt dynamiskt tänkande inte bara bland företagare och fackföreningar utan också bland byråkrater och politiker. Socialdemokraternas två år i kanslihuset har tyvärr inte givit något bidrag till ett sådant nytänkande. Herr talman! Vi befinner oss nu längre bort än någonsin från målet och honnörsordet om arbete åt alla. Ett annat område där det sviktar är insatser för de handikappade och andra svaga grupper i vårt samhälle. För inte så länge sedan gick en känd ordförande i ett av handikappförbunden ut offentligt med kritik av regeringen för dess kallsinnighet och njugghet. Vi minns alla hur motsträvig och snål regeringen var i våras då vi behandlade lönebidragen till de handikappade. Oppositionen kunde då driva igenom ett borttagande av olika hinder, så att de arbetshandikappade skulle få en rimlig chans. Vad jag här nämnt är, tyvärr, inte enstaka exempel. I socialminister Sten Anderssons byrålåda på departementet ligger en över två år gammal utredning om bilstöd till handikappade. Trots att det vore en angelägen reform att förverkliga, har regeringen ännu inte presenterat något förslag för riksdagen — trots att man gjort socialministern uppmärksam på problemet både i interpellationer och i motioner i syfte att få utvecklingen i denna angelägna fråga att gå framåt. Ett färdigt förslag har socialminister Sten Andersson haft i över 26 månader. Men oförmåga och brist på politisk vilja har lett till att handikappade fått vänta. Otåligheten växer. Snart måste riksdagen gå in och ta det ansvar som regeringen så länge har undandragit sig. Vi lever i en tid då alla partier talar om individernas frihet. Regeringspartiet har t.o.m. avdelat en minister för frihetsfrågor. Då blir man faktiskt beklämd över att inte en så självklar fråga som att välja politisk hemvist är en verklighet i dagens Sverige. Socialdemokraterna har nonchalerat det senaste decenniet av ihärdiga uppmaningar från riksdagen att rensa ut den odemokratiska ordningen att fackliga medlemmar kollektivt ansluts till SAP. Mona Sahlin hade ett hurtigt och glatt inlägg alldeles nyss. Hon talade om att jobba tillsammans, om att förnya politiken och arbetsformerna. Det är bra. Men hur förnyas demokrati och samförstånd om kollektivanslutningen tillåts fortsätta? Jag bara frågar. Skall socialdemokratin kunna göra anspråk på att bli trodd i frågor om frihet och demokrati, måste man vara beredd att ställa upp för individens rätt att slippa bli inföst i en partipolitisk fålla som man ogillar. Herr talman! Friheten att själv välja politisk tillhörighet är så viktig att kollektivanslutningen måste upphöra. Rätten att själv bestämma politiskt medlemskap hotar ingen annans frihet. Politisk frihet främjar i stället både den fackliga solidariteten och demokratin.

Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av tjänsteresa utomlands inte kommer att kunna besvara Rune Torwalds interpellation om oljebekämpningen till sjöss och Oswald Söderqvists interpellation om säkerhetsoch försvarspolitiken inom föreskriven tid. Jag har för avsikt att besvara interpellationerna den 16 november 1984.

Herr talman! Jag ber att få meddela att Hans Peterssons i Hallstahammar interpellation om strukturförändringarna inom specialstålsindustrin i Bergslagen och Sven Henricssons interpellation om AB Gullfibers verksamhet i Söråker enligt överenskommelser med interpellanterna kommer att besvaras den 15 november. Anledningen till att svaren anstår är i det första fallet att interpellanten inte har möjlighet att ta emot svaret den dag jag hade för avsikt att besvara interpellationen och i det andra att svaret kräver längre förberedelsetid på grund av att de frågor som ställts i interpellationen berör mer än ett departement.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat statsrådet Roine Carlsson vilka konkreta åtgärder regeringen tänker vidta för att ersätta de arbetstillfällen som försvunnit i Söderhamn genom nedbantning av statlig verksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag är väl medveten om problemen på arbetsmarknaden i Söderhamn. Ett flertal överläggningar har ägt rum mellan industridepartementet och kommunen om situationen. En stor del av arbetskraften är sysselsatt inom skogsoch verkstadsindustri. Den fortgående strukturomvandlingen med minskad sysselsättning inom dessa branscher har därför kommit att drabba kommunen mycket hårt. Den besvärliga situationen har lett till att Söderhamn blivit inplacerad i det regionalpolitiska stödområdet. Kommunen ingår också i transportstödzonen. De drygt 400 nya arbetstillfällen till vilka regionalpolitiskt stöd lämnats i Söderhamn sedan stödets införande har dock inte varit tillräckligt många för att undvika en total sysselsättningsminskning inom industrin i kommunen. Statsmakterna har på senare tid kraftigt ökat de resurser som ställts till länsstyrelsens Gävleborgs län förfogande för regionala utvecklingsinsatser. Beloppet har ökats från 19,4 till 26 milj.kr. under innevarande budgetår. Detta belopp kan användas till bl.a. lokaliseringsbidrag i samband med industriinvesteringar. Vidare har länsstyrelsen tilldelats en beslutsram för lokaliseringslån på 15 milj.kr. Länsstyrelsen prioriterar också Söderhamns kommun vid beslut om stöd till företag. Länsstyrelsen har således fått ökade resurser. Även länets utvecklingsfond har möjlighet att medverka med finansiellt stöd till industriprojekt. Ifall större projekt aktualiseras har statens industriverk och regeringen resurser för att stödja dessa. Regeringen har också nyligen beviljat ett privat regionalt investmentbolag, Gävleborgs Invest AB, statlig garanti för ett lån på 2 milj kr. och ett lån på 8 milj.kr. på fördelaktiga villkor. Bolaget skall stödja och utveckla näringsverksamheter som huvudsakligen bedrivs i Gävleborgs län.

Herr talman! Jag tackar för svaret på den fråga jag ställt till industriministern. De olika insatser som görs från regeringens sida är naturligtvis bra, men det mesta av pengarna gäller hela länet, och sett ur den synpunkten är det väl inte så fantastiskt stora summor. Vi måste komma ihåg att omkring 10 000 personer är öppet arbetslösa i Gävleborgs län. Söderhamn är en kommun som har drabbats särskilt hårt av de privata företagens s.k. rationaliseringar och strukturomvandlingar. Det har varit företagsnedläggningar, personalinskränkningar osv. Och det är inte färdigt ännu. Ytterligare industrier i Söderhamn är i farozonen, t.ex. Marmaverken, som industriministern väl känner till, och Sandarne — det är två pappersmassefabriker med ungefär 300 anställda på varje plats. Detta kommer att slå ännu hårdare mot Söderhamns kommun. Lokaliseringslånen och de andra stöden betyder naturligtvis en viss del, men det är inte tillräckligt. Det är ju inte bara de privata företagen som har rumsterat om i Söderhamns kommun på det sätt som jag har redogjort för utan också den statliga verksamhet som finns i Söderhamn. Jag tänker på Kockums, där man har skurit ner och gjort vissa drastiska förändringar. Att de privata företagen inte har något socialt ansvar tror jag industriministern och jag kan vara överens om. Jag vet inte var någonstans man skulle kunna visa på att de har tagit ett socialt ansvar när de har lagt ner en verksamhet eller gjort inskränkningar. Det har inte kommit några ersättningsindustrier från det hållet, i alla fall inte i Gävleborgs län och inte i Söderhamns kommun. Frågan är om de statliga företagen skall uppträda på samma sätt eller om de ska ta ett socialt ansvar. Jag menar att de i allra högsta grad måste ta ett ansvar. Vad som behövs i Söderhamns kommun och som kräver regeringens medverkan är nya industrier. Jag har ett konkret förslag, som jag har tjatat om i flera omgångar, nämligen att man skulle ta initiativ för att utveckla ett Jag vill fråga industriministern hur han ser på detta. Skall man överlåta detta till de privata företagen att klara av? Jag tror inte det. Är staten beredd att gå in och förverkliga ett sådant projekt?
Herr talman! Låt mig först säga att jag naturligtvis är mycket tacksam för att få konkreta uppslag från herr Måbrink till projekt som har en långsiktig ekonomisk bärighet och som kan få en sund ekonomi. Jag är också beredd att med statliga pengar stödja sådana projekt, som jag sade i mitt frågesvar till herr Måbrink. Jag är tacksam om jag kan få uppslag, som vi i så fall skall bearbeta på industridepartementet. Jag vill upprepa vad jag sade i svaret, nämligen att Söderhamn är en hårt ansatt kommun. Det är därför som vi aktivt arbetar med Söderhamnsregionen och har haft överläggningar, senast i förra veckan, med kommunledningen i Söderhamn. Vi har förklarat för kommunledningen att regeringen är beredd att diskutera olika insatser som kan minska arbetslösheten och, framför allt, bredda näringslivsstrukturen. Vi vet att det är en mycket hög öppen arbetslöshet i Söderhamn. Vid förra mätningen var över 1000 personer i kommunen arbetslösa. I detta sammanhang får inte de privata industrierna — och inte heller de statliga — lämnas åt sidan. Vi har i diskussionerna om insatser för att rädda näringslivsstrukturen i Söderhamnsområdet fört överläggningar med såväl Stora Kopparberg — som äger Sandarne — som Korsnäs-Marma. Sådana överläggningar får också omfatta den statliga företagssektorn.
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot vad industriministern nu sade. Jag tackar för den generositet som han här visade. Jag nämnde ett exempel, ett träkemiskt forskningscentrum. Det skulle vara betydelsefullt inte bara för Söderhamn, utan jag tror för hela landet. Vid ett sådant centrum kan man få fram kemiska produkter av restprodukterna från skogen och massaindustrierna. Dessa kemiska produkter importerar vi i dag i stor utsträckning, vilket jag tycker är mycket onödigt. I området kring Söderhamns kommun och näraliggande kommuner finns det en bas för träindustri. Jag tror att det också där finns mycket att göra, exempelvis för att höja förädlingsgraden. Det är viktigt att man tittar också på den möjligheten. Det är betydelsefullt för hela landet om vi kan få en sådan utveckling. Jag hoppas att man studerar dessa olika projekt. Industriministern har också sagt att han är positiv till och öppen för initiativ.
Herr talman! Jag vill betona att vi inte lämnar några projekt oprövade. På industridepartementet lägger vi nu ned ett kolossalt arbete för att gå igenom alla de konkreta industriprojekt som kan ge ny produktion och sysselsätt ning. Men viställer ett krav på alla projekt. Det är att de skall ha en långsiktig ekonomi, dvs. vara företagsmässiga projekt. Det är en mycket kortsiktig industrioch regionalpolitik att medverka till att stötta projekt vars överlevnad är tvivelaktig. Det skapar bara nya problem för de kommuner och regioner där sådana etableringar äger rum. Jag är alltså mycket öppen för och intresserad av att diskutera alla projekt som kan hamna i Söderhamn eller i någon annan kommun, men projekten kommer att underställas en hårdhänt granskning när det gäller deras ekonomi.

Herr talman! På grund av utlandsresa kommer interpellation nr 34 inte att kunna besvaras inom den föreskrivna tiden. Jag har kommit överens med interpellanten att besvara interpellationen den 19 november 1984. Interpellationerna nr 35 och 38 kommer ej heller att kunna besvaras inom föreskriven tid, på grund av att interpellanten ej kunnat närvara i kammaren på föreslagen dag. Efter överenskommelse skall interpellationerna nr 35 och 38 besvaras den 26 november 1984.

Herr talman! Sven Henricsson har mot bakgrund av sommarens kampanj för inlandsbanan frågat om regeringen är beredd att hindra avveckling och i stället uppmuntra liknande samlade aktiva åtgärder för utvecking av järnvägstrafiken ute i landets regioner. Jag tycker det är bra om gemensamma satsningar kan göras för att främja turismen och öka tågresandet. Resultatet från sommarens turistkampanj på inlandsbanan visar också att järnvägen kan spela en ökad roll för turismen. Även om sommarens försöksverksamhet ännu inte är helt utvärderad undersöker SJ nu förutsättningarna för en fortsättning nästa år. När det gäller Sven Henricssons farhåga för avveckling vill jag upplysa om att inlandsbanan i väsentliga delar är undantagen från den prövning som nu enligt riksdagens beslut pågår av vissa trafiksvaga bandelar.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. I frågan har jag tagit upp den lyckade satsningen på inlandsbanan som turistoch reseled. Kalkylen låg på 3 000 biljetter, men resultatet blev närmare 8 000 s.k. inlandsbanekort. Men betydelsen av satsningen ligger inte enbart i det ekonomiska resultatet, vilket också avspeglas i en beräknad försäljning av 80 000 gästnätter på övernattningsställena utmed banan, utan mera i att man fått en ny förståelse för inlandsbanan som en resurs som går att utveckla. Satsningen har också skapat en viss självkänsla och framtidstro hos människorna i inlandsbanebygderna. Framgången bekräftar enligt min mening att det lönar sig att vara aktiv, att agera för att utveckla en verksamhet. Det finns andra exempel på detta. Jag kan nämna Forsmo-Hoting-banan, som 1963 i samband med uppdelningen av banorna i affärsnät och trafiksvaga nät kom att tillhöra det trafiksvaga nätet. Ingenting gjordes under praktiskt taget 20 år. Banan förföll ganska snart. Men på 1970-talet krävde en envis folkopinion att banan skulle rustas upp för att bl.a. avlasta landsvägarna de växande timmertransporterna. Först 1981 kunde anslag utverkas för banans upprustning. Detta ledde till att det blev en ny optimism i bygderna. Jag kunde själv konstatera hur unga pojkar, som inte hade haft med järnvägsarbete att göra, rekryterades och bildade en ny generation järnvägsrallare. I dag är banan klar, och stora volymer rundvirke transporteras till industrierna utmed kusten. Växande volymer ger SJ nya inkomster från en bana som man hade planer på att lägga ner. Men inte nog med detta. Denna upprustning har nu i sin tur aktualiserat frågan om att realisera det gamla järnvägsprojektet Örnsköldsvik-Husum. Det skulle betyda enormt stora transportuppgifter för SJ och ge företaget välkomna inkomster. Vad jag velat peka på är att en positiv attityd till offensiva satsningar på järnvägstrafiken ofta leder till nya öppningar, nya uppslag och lösningar. Jag kanske ofta är kritisk mot SJ och departementet — någon kanske tycker att jag är det alltför ofta — men kritiken går ut på just att man där domineras av en passiv nedläggningsfilosofi.

Herr talman! Sven Henricsson tycker att departementet är passivt, och han talar om en nedläggning av persontrafiken på en del bandelar. Men vad vi gör, Sven Henricsson — och det gör man också ute bland huvudmännen — det är att undersöka om persontrafiken fortsättningsvis skall bedrivas med järnväg eller med buss. Det är inte fråga om att vara passiv, utan enligt min mening är man aktiv när man ser till att det blir ställningstaganden till hur den framtida kollektivtrafiken skall se ut i de här områdena.
Herr talman! Jag ville med de exempel som jag tog upp göra gällande att den nu pågående nedläggningsdriven, som gäller flera hundra mil järnväg, är en verksamhet som man tydligen tänker fortsätta med. I väldigt många fall, Curt Boström, är denna nedläggning ett resultat av en ganska dålig skötsel och en viss passivitet. Banstandarden har, som jag sade, fått förfalla, tidtabellerna har man ofta inte anpassat till de behov som resenärer och företag har. Sedan trafiken som en följd av detta har minskat har man sagt, att eftersom trafiken har minskat måste vi lägga ned den. Jag menar att man i stället borde ha vidtagit mer aktiva åtgärder för att anpassa sig till de behov som finns i bygderna, t.ex. när det gäller arbetsresor och skolresor, i stället för att göra ytterligare indragningar. Det är detta som bekräftar att aktivitet lönar sig, tycker jag. I stället för att anpassa sig till en modern och tidsanpassad busstrafik, som har följt med tiden och utvecklats, så har järnvägen låtit verksamheten gå tillbaka och förfalla. Det här borde ha ersatts av en aktiv och offensiv attityd som kanske hade givit fler öppningar för att be ra småbanorna runt om i landet, en attityd av utveckling i stället för avveckling. Jag menar, Curt Boström, att frågan gäller policyn, själva inställningen till hur man skall se på möjligheterna. Skall man stå och se att det här inte går, det måste vi lägga ned, eller skall man försöka göra någonting för att förändra och öka möjligheterna att göra trafiken attraktiv?
Herr talman! Är det inte aktivt, Sven Henricsson, att se till att man tar fram pengar för att investera i bl.a. just de här banorna? Fortsatta investeringar har skett i sträckorna Forsmo-Hoting, Storuman-Hällnäs och Arvidsjaur Jörn, för att ta de sträckor som Sven Henricsson främst känner till. Där pågår försök att göra de upprustningar som är nödvändiga, framför allt för att industrin, som Sven Henricsson nämnde, skall kunna utnyttja järnvägen. Jag tycker att det är riktigt att vi redan prövar persontrafiken utifrån vad som är vettigast sett från människornas synpunkt, och att vi gör en avvägning mellan buss och järnväg. Att inte vänta med att ta ställning i de här frågorna är också att vara aktiv.
Herr talman! Bara kort: Det är klart att man noterar som nyttigt och bra att vissa investeringar kommer till stånd, men detta är faktiskt resultatet av en massiv folkopinion, som långt före centralmakten har insett värdet av att något händer. å Jag kan inte heller låta bli att notera, att när de första investeringarna kom till stånd, Curt Boström, skedde detta tyvärr inte på tillskyndan av det parti som nu har regeringsställning. Det är jag ledsen över. Jag hoppas att socialdemokratin nu i regeringsställning kan fortsätta att ha en mera offensiv attityd när det gäller investeringar i de här banorna.

Herr talman! Paul Lestander har mot bakgrund av en forskningsrapport från år 1980 om fysiska belastningar på kabinpersonal vid trafikflygning frågat mig, på vilket sätt jag kommer att utnyttja statens ägarinflytande i SAS för att förbättra kabinpersonalens arbetssituation och utrustning. I Sverige har vi en tradition att genom lagstiftning lägga en grund för en bra arbetsmiljö. Den närmare konkretiseringen av arbetsmiljön är en fråga för arbetsmarknadens parter. I Sverige har yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen ett tillsynsansvar vad gäller arbetsmiljölagstiftningen. Om det rör flygsäkerheten är luftfartsinspektionen ansvarig myndighet. Enligt min uppfattning skall därför eventuella briser i arbetsmiljön för kabinpersonal tas upp med dessa myndigheter.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. Kommunikationsministern behandlar den här frågan mycket lättvindigt. Över huvud taget tar han inte upp frågan om statens ägaransvar. Inte heller berör han det helt oefterrättliga förhållandet att i princip ingenting har gjorts i detta avseende, trots att nämnda arbetsmiljörapport kom redan 1980. Man har nämligen samma typ av vagnar som tidigare. Man har samma typ av serveringsutrustning. Man har samma arbetshöjder. Man har således samma oefterrättliga bänkhöjder. Man har i huvudsak samma förvaringsboxar som tidigare. Finns det då ingenting att hämta, med tanke på kommunikationsministerns förankring hos det arbetande folket, i det som människorna säger till honom? För som delägare i ett stort företag som SAS har man också ett ansvar när det gäller att aktivt arbeta för arbetsmiljön. Jag vet att de statliga organ finns som räknas upp i svaret. Men jag kan inte inse att detta har något att göra med statens ägaransvar och statens ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatserna. Det gäller ju vinster som är så pass stora, som de faktiskt är inom SAS, att det finns utrymme även för konstruktiva åtgärder.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar, Paul Lestander, är det här i kammaren som beslut fattas om lagstiftning i frågor av detta slag. Sedan har vi ju myndigheter — det har jag också sagt — vars uppgift är att bevaka det här arbetet. Det är arbetsmarknadens parter som gemensamt skall försöka komma till rätta med de här problemen. Paul Lestander säger att det inte har hänt någonting på detta område. Jag kan bara nämna att en del av de här frågorna nu är lösta. Det har skett förbättringar även på just materielsidan — nämligen när det gäller den rullande materielen — där Paul Lestander säger att inte någonting har hänt. Även beträffande vissa pentryutrymmen osv. har man sett till att förbättringar åstadkommits. Sedan till det här med ägarinflytandet. Ja, Paul Lestander vet mycket väl att det är tre länder som har ägarinflytande i SAS. Sverige har tre fjortondelar av ägarinflytandet. Det finns givetvis ett problem härvidlag— det är jag medveten om. Vi har ju tre länders arbetarskyddslagstiftning att ta hänsyn till i samband med förhandlingarna i detta sammanhang. Men att det görs saker och ting på det här området, därom råder ingen som helst tvekan.

Herr talman! Kommunikationsministern och jag är överens om vilka som äger SAS. Men det är i huvudsak det enda vi är överens om. När det gäller just arbetsrutinerna för kabinpersonalen vill jag säga följande. Man har samma serveringsrutiner. Man har inte övergått från kannor till en tank. Det finns en lång rad exempel att anföra. Man har t.ex. inte mätt upp vilka längder som behövs för att utrymmena i pentryn etc. skall kunna utnyttjas. Vidare används i stort sett samma vagnar som man hade 1980. Jag hävdar med bestämdhet — jag är dock medveten om att det kan finnas svårigheter beträffande arbetsmiljölagstiftningen — att Curt Boströms svar hittills inte har gett något intryck av att här är kommunikationsministern beredd att verkligen ta krafttag för att något skall hända. Vi har ju nordiska samarbetsorgan, där samnordiska problem kan tas upp — om det bara finns en vilja att göra det.
Herr talman! Slutligen, Paul Lestander, vill jag framhålla att de här frågorna självfallet diskuteras i de samnordiska resonemang som förs trafikministrarna emellan. Det gäller alltså de länder som berörs av SAS verksamhet.

Herr talman! Per Stenmarck har bett mig redogöra för de överläggningar som regeringen har haft med SAS i fråga om möjligheterna till utrikes reguljärtrafik på Sturup samt har i anslutning härtill frågat mig när utökad reguljärtrafik på Sturup kan komma i gång. Den företrädesrätt som SAS har till internationell trafik innebär också speciella förpliktelser för bolaget att upprätthålla en tillfredsställande trafikförsörjning. Från myndigheternas sida ställs t.ex. krav på ytterligare direkta och genomgående linjer från Sverige. Beträffande Sturup förklarade SAS i samband med att tillstånd gavs till svävartrafik mellan Malmö och Kastrup att företaget är berett att utveckla trafiken på Sturup. Vad man då avsåg var att förbättra pendeltrafiken till Kastrup och att undersöka möjligheterna till direkttrafik med DC-9 till London och till trafik med mindre flygplan till vissa orter i Västtyskland, bl.a. Hamburg. Frågan om ytterligare reguljär utrikestrafik på Sturup prövas f.n. av en arbetsgrupp med representanter från luftfartsverket, SAS och regionala intressenter. Jag kan därför inte nu säga när eventuella nya flygförbindelser kan öppnas på Sturup.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Sturups flygplats är sedan länge en dåligt utnyttjad flygplats för reguljärflyget. De senaste åren har en viss förbättring skett. Inrikesflyget till Göteborg har gett rimliga möjligheter för dem som är verksamma inom näringslivet och för andra att flyga inom Sverige, och det är naturligtvis glädjande. Vad som i dag behövs är snabba förbindelser även med någon flygplats i Europa, helst med goda möjligheter till vidaretransporter. En sådan satsning skulle kunna innebära direktflyg exempelvis till Hamburg. Det vore ett lämpligt sätt att knyta Malmöhus län närmare till kontinenten. Att just Hamburg är en lämplig destinationsflygplats framgår inte minst av de undersökningar som luftfartsverket självt har gjort. Tidsvinsten att flyga från Sturup i stället för från Kastrup till Hamburg tur och retur är för en malmöbo två och en halv timme. För övriga i södra Sverige kan tidsvinsten bli ända upp till tre och en halv timme. Antalet resenärer från södra Sverige skulle enligt samma undersökning öka från ca 14 000 under 1983 till över 21 000, om man fick direktflyg från Sturup. Med en satsning på fritidsresande bör rimligtvis siffran kunna höjas ytterligare. En flyglinje mellan Sturup och Hamburg skulle kunna komma till stånd genom att en av SAS dubbelturer per dag förs över från Kastrup till Sturup. Själva överföringen skulle därmed också kunna innebära en kapacitetsförstärkning för flygpendeln. Om inte detta är möjligt menar jag att man allvarligt bör fundera över möjligheten att låta ett annat flygbolag trafikera sträckan. Efter ett år vet vi sannolikt resultatet. Då har resenärerna haft möjlighet att välja mellan att flyga via direktlinjen och att resa via Kastrup med svävare. Herr talman! Jag brukar återkomma med den här eller någon liknande fråga ungefär en gång om året, och jag får alltid likalydande svar: Detta håller regeringen på att diskutera med SAS. Kommunikationsministerns svar i dag är, som jag ser det, tyvärr alltför passivt. Det är i stort sett vad som stod i budgetpropositionen i vintras. Och jag tycker inte riktigt att det stämmer med verkligheten. Utredningsarbetet är ju faktiskt tämligen långt kommet. Därför ställer jag nu en kompletterande fråga: När skall enligt kommunikationsministerns målsättning reguljär utrikestrafik från Sturup kunna komma i gång?
Herr talman! Det är omöjligt för mig att ge ett exakt besked om när Torsdagen den reguljär utrikestrafik från Sturup kan bli aktuell. Jag upprepar att jag har haft — 25 oktober 1984 flera kontakter med SAS. I den arbetsgrupp som undersöker förutsättningarna för sådan trafik finns förutom dem jag nämnde i mitt svar också Om handelsförbinrepresentanter för Malmö och Helsingborgs kommuner. Jag utgår från, Per — delser och utbild Stenmarck, att SAS positivt prövar möjligheterna att starta sådan direkttra SR ningssamarbete fik som jag nämnde i mitt svar.
Herr talman! I den utredning som luftfartsverket har gjort och som lades fram i början av sommaren talas det om att en målinriktning är att en direktlinje bör kunna startas redan hösten 1984. Jag medger att detta inte är möjligt i dag, men min fråga gällde när det enligt kommunikationsministerns målsättning skall kunna ske. Vi vet att en undersökning beträffande Sturups möjligheter att bli reguljär utrikesflygplats har gjorts och att sådan här trafik aldrig kommer att drivas i större skala. Men det bör finnas rimliga möjligheter att låta Sturup utgöra ett komplement till Kastrup och därmed bidra till en förbättring för främst sydsvenskt näringsliv. Undersökningen är till stor del baserad på rundringningar till näringslivsföreträdare. Där pekas just Hamburg ut som en lämplig första flygplats att inleda denna verksamhet på. SAS måste naturligtvis göra sina bedömningar, och om man där är skeptisk till denna verksamhet — jag tolkar det så — hur långt är regeringen beredd att gå för att tillgodose konsumenternas krav på denna verksamhet? Jag skall citera vad som framkom i ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet för någon månad sedan: ”Från samhällets sida har vi också önskemål om ytterligare direkta och genomgående linjer från Sverige. —- = - Men trots koncentrationen på SAS och dess företrädesrätt så måste det finnas utrymme även för andra mindre flygbolag:” Innebär detta att något annat bolag kan få tillfälle att flyga exempelvis mellan Sturup och Hamburg, om SAS inte skulle vara berett att ställa upp?

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat utbildningsministern om det är korrekt att förhandlingar alltjämt pågår med Iran om utbildning av studenter i Sverige och hur långt i så fall dessa förhandlingar har kommit. Bertil Måbrink har frågat utrikesministern om denne är beredd att medverka till att förhandlingar med Iran rörande försäljning av utbildnings 13 delser och utbildningssamarbete med Iran platser vid Malmö tandläkarhögskola skrinläggs samt vilket initiativ regeringen avser att ta i syfte att minimera handelsförbindelserna med detta land. Pär Granstedt har frågat utbildningsministern hur regeringen ser på lämpligheten av utbildningssamarbete mellan Sverige och Iran med hänsyn till rådande förhållanden i detta land. Bertil Fiskesjö har frågat utbildningsministern hur långt planeringen fortskridit och vad den omfattar, hur säkerheten för berörda lärare m.fl. skall garanteras om utbildningen kommer till stånd samt huruvida det kan anses försvarligt att med utbildningsinsatser stödja detta land. Björn Samuelson har frågat utbildningsministern hur långt planeringen rörande tjänsteexport i form av utbildningsplatser fortskridit och vilka utbildningsetiska regler som skall gälla. Frågorna har överlämnats till mig, och jag besvarar dem i ett sammanhang. I början av april i år framfördes från iransk sida önskemål att köpa svenska utbildningstjänster avseende utbildning i Sverige av läkare och tandläkare. Förhandlingar på strikt kommersiell basis inleddes med företagen Swedec International AB och Swedehealth AB. Varje enskild högskoleenhet ansvarar för utbildning på uppdragsbasis inom ramen för gällande bestämmelser om kostnadsersättning. Vid de båda bolagens kontakter med högskoleenheter visade sig i första hand universitetet i Lund intresserat av att medverka och då med tandläkarutbildning. Först i september hade utredningsarbetet hunnit så långt att de båda bolagen och universitetet i Lund kunde bedöma möjligheterna att sälja berörd utbildning. Swedehealth beslöt i det läget att lämna projektet. I samförstånd med universitetet fortsatte Swedec förberedelsearbetet. Swedec är ett halvstatligt aktiebolag. Enligt dess bolagsordning skall företagets verksamhet bedrivas på kommersiella grunder och i enlighet med de allmänna riktlinjer som är fastlagda i denna bolagsordning. F.n. utarbetar Swedec en offert rörande tandläkarutbildningen. Denna beräknas färdigställas inom kort. Det ankommer, i detta liksom i andra liknande fall, på Swedec att väga in resursfrågor och administrativa frågor liksom även eventuella säkerhetsaspekter när ett beslut skall fattas. Om affären kommer till stånd är den, liksom all annan mer omfattande tjänsteexport, av betydelse för Sveriges utrikeshandel. Jag vill här tillägga att Sverige varje år tar emot omkring 1-500 utländska studerande för utbildning inom olika områden. De kommer, förutom från Norden, i huvudsak från länder i övriga Europa, i Afrika, Mellanöstern och Sydostasien. Mest efterfrågas utbildning till läkare, tandläkare och ingenjörer. Detta är ett normalt led i ett angeläget internationellt utbyte. Sverige deltar som bekant inte i handelsbojkotter mot andra länder annat än i de fall där särskilt beslut härom fattats av FN:s säkerhetsråd. Något sådant beslut föreligger inte beträffande Iran. Det står därför svenska företag fritt att gå in på denna marknad. Det projekt som nu diskuteras ingår som ett element i Sveriges normala utbyte av varor och tjänster med Iran. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de allmänna principer om fri handel som styr Sveriges inställning till utrikeshandeln med varor och tjänster avser regeringen inte vidta några åtgärder i syfte att inskränka Sveriges handelsförbindelser med Iran.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikeshandelsministern för svaret. Torsdagen den Khomeini-regimen har enligt auktoritativa uppgifter avrättat mer än 25 oktober 1984 40 000 människor sedan man tagit makten i Iran. I det häfte som jag har här finns bilder och namn på 10 231 människor som avrättats av Khomeini Om handelsförbinregimen i Iran. Det finns också säkra uppgifter om namn på läkare, delser och utbildmedicinstuderande och sjuksköterskor som avrättats, t.ex. för att de gett vård åt sårade eller sjuka som ansetts vara regimens fiender. Det finns också säkra uppgifter om att medicinsk personal beordrats att tappa dödsdömda på blod före avrättningen. ningssamarbete med Iran Denna hänsynslöst blodiga regim har den svenska regeringen planer på att hjälpa med utbildning av läkare och tandläkare. De som av regimen utväljs för en sådan utbildning antas naturligtvis efter ideologiska prov. De skall vara Khomeini-trogna. Nu säger utrikeshandelsministern att det här bara är fråga om ett normalt utbyte av varor och tjänster. Det är det naturligtvis inte. Staten är dels delägare i de företag som har engagerats i offertgivningen, dels ansvarig för universitet och högskolor. Att över huvud taget tänka sig att jämföra andra länder, med vilka vi har sådant utbyte, med Iran tycker jag är groteskt. Utrikeshandelsministern säger att det här kan vara bra för vår utrikeshandel. Ja, men ofta kan det vara så, att god affär är exempel på dålig moral. Det är länge sedan jag sett ett svar från en svensk regering som varit så häpnadsväckande som detta. Jag anser att det papper på vilket det här svaret är nedskrivet borde rodna av skam.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågorna från mig och Björn Samuelson. Björn Samuelson är sjuk och kan alltså inte vara här. Jag anser att prästregimen i Iran måste klassas som en regim som begår ohyggliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Jan-Erik Wikström har redovisat hur många som har avrättats. Jag kan komplettera med att säga att tusen och åter tusen iranska demokrater dessutom befinner sig i prästernas medeltida fängelsehålor och utsätts för en grym psykisk och fysisk tortyr. Det är fakta. Ur det häfte som Jan-Erik Wikström omnämnde kan jag visa fotografier och dokumenterade data angående personer som avrättats efter svår tortyr. Här finns en hel familj som prästregimen har avrättat på grund av att familjemedlemmarna varit engagerade i Irans nationella motståndsråd, som inne i Iran försöker bekämpa prästerna. Jag kan visa många andra bilder och dokumentationer på hur det står till i det här landet. Samtidigt blomstrar handeln mellan Sverige och Iran som aldrig förr.

Jag tror inte att man helt kan avbryta denna handel, Mats Hellström, men nog borde man väl kunna hålla den på en mycket lägre nivå och inte låta den 15 delser och utbildningssamarbete med Iran öka så kraftigt. Man kan inte bara skylla på de svenska företagen — de har ingen moral när det gäller handeln, de kan handla med djävulen själv, det vet vi. Men nog har väl Mats Hellström och regeringen också ett oerhört stort ansvar. Mer än hälften av exporten på 3,2 miljarder till Iran 1983 utgörs av bilar och maskinell utrustning — det är inte oväsentligt. Jag skall återkomma till tjänsteexporten. Man kan inte låta den ske utan urskillning. Det måste också finnas moraliska och andra värderingar. Jag är inte mot tjänsteexport, men var finns de utbildningsetiska reglerna, Mats Hellström?

Herr talman! Jag vill också tacka utrikeshandelsministern för svaret, även om jag i likhet med Jan-Erik Wikström blev närmast generad å regeringens och Mats Hellströms vägnar när jag läste det här svaret, i synnerhet som jag drog mig till minnes tidigare inlägg i denna kammare från Mats Hellströms sida om handel och moral. Mycket har redan sagts om vad som pågår i Iran. Jag vill komplettera med några ytterligare uppgifter från Amnesty International. Som tidigare har nämnts har mer än 40 000 människor avrättats i Iran under de senaste årens Khomeini-välde. Mer än 100 000 politiska fångar har torterats till döds. Skolbarn används för att röja minfält vid fronten i kriget mellan Iran och Irak. Fängslade kvinnor blir våldtagna, och havande kvinnor avrättas. Barn tvingas att se på när deras mödrar torteras. Listan är mycket längre än så. När det gäller frågan om det är riktigt att ställa svenska offentliga resurser till förfogande för den regim som bedriver den här verksamheten, möts vi av låt mig säga en politisk axelryckning från regeringen och utrikeshandelsministern. Man säger att det är bra med tjänsteexport, vi för frihandel, och FN:s säkerhetsråd har inte fattat något beslut om bojkott; därmed finns det ingen anledning för regeringen att göra någonting över huvud taget. Men som också tidigare talare har påpekat är det inte fråga om en handel vilken som helst. Det handlar om ett halvstatligt bolag, Swedec, som bedriver offertarbetet och aktivt marknadsför utbildningsresurserna till Iran. Det handlar om att, vilket inte är minst viktigt, ställa svenska universitet, som är en svensk offentlig resurs, till den iranska regimens förfogande. Det är alltså statliga resurser som på detta sätt skall användas för att hjälpa regimen i Iran. Det är helt klart att det måste föreligga ett ägaransvar för staten när det gäller hur svenska statliga resurser används. Jag måste mot bakgrund av svaret ställa frågan: Innebär svaret att den svenska regeringen struntar i hur statliga resurser används och vad halveller helstatliga företag har för sig, så länge de följer lagens bokstav? Kan inte regeringen anlägga några moraliska aspekter på hur statliga resurser används? Den andra fråga jag tvingas ställa är: Om nu Sverige säger nej till Iran på grund av de övergrepp mot mänskliga rättigheter som där sker, hur skulle det påverka Olof Palmes medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Hellström för svaret på min Torsdagen den Jag vill inledningsvis säga att jag är lika häpen som tidigare talare över den kyliga och oengagerade tonen i svaret. Inställningen tycks vara att Mats — Om handelsförbin Hellström och hans regeringskolleger trycker vilka händer som helst oavsett delser och utbild hur blodiga de är. ningssamarbete Jag har ställt ganska konkreta frågor. Jag har frågat hur långt planeringen — med Iran fortskridit och vad den omfattar. Jag har inte fått något mer uttömmande svar på det — bara svaret att planeringen fortgår. Det är således på det viset att regeringen och staten underordnade bolag är engagerade för att dra det här i hamn. I en andra fråga reste jag problemet om säkerheten för de lärare och även för de studenter som skall delta i utbildningen. Jag har mött mycken oro på hemmaplan: Skall man bygga bunkrar, skall de polisbevakas, hur skall man kunna skydda såväl svenskar som utlänningar mot terrordåd och liknande när utbildningen kommer till stånd? Det är frågor som de som är direkt engagerade på orten ställer sig. Den tredje frågan rör den moraliska sidan av problemet. Den har de tidigare talarna ingående berört. Jag vill bara erinra om att enligt uppgift har 21 000 medicinskt utbildade personer fördrivits från Iran, utöver dem som har avrättats och kastats i fängelse. Man har alltså systematiskt jagat ut utbildade personer som vi nu då skall hjälpa till att ersätta! Vore det inte, Mats Hellstörm, en långt mera försvarlig positiv åtgärd att sätta in de resurser vi kan ha över på att utbilda flyktingstudenter från Iran i stället för anhängare av denna blodiga regim?
Herr talman! Jag vill först säga att jag inte på något sätt delar den grundsyn som frågarna har på hur frågan skall hanteras. Jag menar att det vore helt fel av Sverige att bidra till att isolera regeringen i Iran. Där skiljer vi oss åt; på den punkten har vi helt olika grundsyn. Jag menar att den linje ni företräder vore kontraproduktiv. Jag och regeringen har en annan syn på den frågan. Jag blev förvånad — inte av de flesta inläggen men av Jan-Erik Wikströms inlägg när han reste frågan om moralisk indignation. Wikström var ju själv regeringsledamot i en regering som bara för några år sedan mycket aktivt medverkade till att öka vår handel med Iran. Staten vidtog då för omfattande belopp handelsfrämjande åtgärder i förhållande till Iran. Det var kanske motiverat. Men, Jan-Erik Wikström, vad är det som har gjort att du nu tydligen helt har bytt fot? Det var samma regering i Iran när Jan-Erik Wikström satt i regeringen som det är nu. Jag tycker att hans indignationsnummer, riktat mot mig, faller platt till marken om han inte kan redovisa de skäl som har gjort att han helt ändrat uppfattning just när det gäller att främja handelsförbindelser med Iran sedan han var med om att ha regeringsansvaret. Det har talats om att vi hjälper regeringen i Iran. Utbildningen skall 17 delser och utbildningssamarbete med Iran emellertid ersättas fullt ut. Vi får kostnadstäckning. Vi har i dag i Sverige ungefär 500 studerande från Iran. 400 av dem är gäststuderande. De får sin utbildning gratis. Många av dem kom hit när Jan-Erik Wikström satt i regeringen. Deras studier betalas liksom tidigare av det svenska utbildningssamhället. Skillnaden mellan de 400 gäststuderande som får gratis utbildning och dessa 50 tandläkare — jag upprepar att det gäller tandläkare — är att kostnaderna för de senares utbildning skall betalas av den iranska regeringen, eftersom det rör sig om en tjänsteexport från de svenska bolagen. Av inläggen här är det litet svårt att förstå att vad vi nu talar om är en tandläkarutbildning för ett femtiotal ungdomar från Iran, som eventuellt skall komma hit efter de förhandlingar som pågår, utöver de ungefär 500 studerande från Iran, som redan finns här och varav 400 är s.k. gäststuderande.
Herr talman! Utrikeshandelsministerns argumentation blir allt märkligare. Skulle man alltså inte kunna ställa högre krav på staten än på enskilda företag? Självfallet måste man kunna detta. När staten engagerar sig genom ett halvstatligt företag och genom statliga universitet, räcker det inte med att säga att denna verksamhet inte är förbjuden. Det har vi inte heller hävdat. Men vi har sagt att man tar på sig ett väldigt stort moraliskt ansvar, om man engagerar sig i denna utbildning. Det är utmärkt om vi kan utbilda flyktingstuderande till läkare och tandläkare. Men här gäller det att utbilda människor, som har utvalts efter ideologiska krav och skall ersätta dem som har avrättats av samma regim. Jag vill ställa en fråga direkt till Mats Hellström: Har Mats Hellström inget som helst moraliskt engagemang i synen på det som händer i Iran? Man kan ju såsom handelsminister vara tvungen att acceptera att vi inte har direkta sanktioner, men man kan ha en moralisk uppfattning. Har Mats Hellström någonting att säga om Khomeiniregimens framfart i Iran under dessa år?

Herr talman! Jag kan instämma i vad Jan-Erik Wikström senast sade. Vi skall inte isolera Iran, framhöll Mats Hellström. Nej, men vi skall isolera den blodbesudlade prästregimen. Det kan ske genom att den svenska regeringen litet mer aktivt agerar i internationella och nationella sammanhang mot regimen. Där har den svenska regeringen tonat ned kritiken. Inte så obetydliga socialdemokrater i detta hus har förklarat att vi måste vara litet försiktiga i vår kritik av prästregimen, eftersom vår handel med Iran blomstrar och är så värdefull just nu. Ställer Mats Hellström upp på detta? Ledande socialdemokrater har alltså sagt så. Jag behöver inte namnge någon eller i vilket forum det har sagts. Men det är ett faktum. Vi har ju behandlat motioner som vill skärpa den svenska attityden mot regimen i Iran. Mats Hellström kryper bakom påståendet att det är de svenska företagen som bestämmer handeln. Ja, det är det i och för sig. Men sluta upp, Mats Hellström, med att låta regeringstjänstemän agera snöplog för de svenska företagen i Iran. Ni skickar ju dit inte obetydliga statssekreterare för att underhandla med prästregimen och bereda väg för svenska företag. Sluta åtminstone upp med detta. Det är ett minimikrav. Jag frågar än en gång: Finns det några utbildningsetiska krav när det gäller tjänsteexporten och när man skall sälja utbildningsplatser? Ett faktum är ju att de tandläkare och läkare som eventuellt skall komma hit — jag hoppas att det inte blir så — är utvalda av prästregimen, eftersom Iran har blivit av med så många genom avrättningar och flykter. Finns det några etiska krav och vad innehåller de?

Herr talman! Mats Hellström säger sig inte dela den grundsyn som ligger bakom våra frågor. Det tycker jag är ett mycket intressant uttalande. Han delar alltså inte synsättet att man måste vara restriktiv när det gäller samarbete med våldsregimer av det här slaget. Tidigare har socialdemokraterna varit mycket aktiva när det gäller att arbeta för att begrärisa handelssamarbetet på olika sätt med regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter. Vi minns att socialdemokraterna varit pådrivande, på ett mycket förtjänstfullt sätt, när det gäller att få till stånd sanktioner mot Sydafrika. Vi minns alla debatten om IDB, där socialdemokraterna på den tiden och inte minst Mats Hellström personligen engagerade sig mycket hårt mot det svenska inträdet i IDB därför att man inte kunde acceptera förhållandena i olika latinamerikanska stater. Nu delar Mats Hellström inte längre en sådan grundsyn, och då är frågan: Beror det på att socialdemokraterna eller Mats Hellström själv har gjort en djupgående omvärdering i sådana här frågor eller anser man att regimen i Iran inte är tillräckligt ruskig för att det skall finnas anledning att visa restriktivitet i fråga om samarbete i olika former? Mats Hellström säger att vi inte hjälper Iran, eftersom Iran betalar, men det är naturligtvis närmast struntprat. Vad vi gör är att ställa resurser till Irans förfogande som iranierna inte har själva. Det är inte en fråga om pengar. Det är fråga om kunskapsresurser. Jag ställde två frågor till Mats Hellström: Struntar regeringen i hur statliga resurser används, om man bara följer lagens bokstav? Anser regeringen att Olof Palmes medlaruppdrag skulle påverkas negativt, om Sverige sade nej till att ställa de här resurserna till Iranregimens förfogande?

Herr talman! I sin replik underströk Mats Hellström, om jag fattade det rätt, att det gäller tandläkarutbildning. Kan jag ta det som ett kvitto på att man definitivt och fullständigt har avskrivit alla planer på läkarutbildning av iranska studenter? Vad gäller säkerhetsfrågorna kvarstår problemen. Vi vet vilka våldsamma motsättningar det finns mellan anhängarna av Khomeinis förtryckarregim och motståndarna. Vi vet att om vi på detta sätt medvetet bygger upp ett stöd åt Khomeiniregimen, kommer detta att väcka starka känslor hos dem som delser och utbildningssamarbete med Iran har tvingats fly från diktaturen och nu finns i vårt land. De lärare som skall 2ngageras i det här arbetet har för mig uttryckt stark oro för hur man över huvud taget skall kunna garantera säkerheten omkring undervisningen.

Det är, Mats Hellström, en absurd situation.
Herr talman! Jag är förvånad över att Jan-Erik Wikström kunde gå upp i talarstolen utan att beröra den fråga jag ställde om hur han med sådan moralisk indignation kunde angripa mig, samtidigt som han själv som regeringsledamot tog ansvar för statliga åtaganden för betydande belopp, inte för att minska vår handel med Iran, utan för att främja den. Varför har han ändrat sig så radikalt sedan han var regeringsledamot? Beträffande den fråga Pär Granstedt ställde är det för mig främmande att göra samma analys av situationen i Sydafrika som av situationen i Iran. Som jag ser det är det en dålig och ostrukturerad utrikespolitisk analys att mena att vi bör möta den vita förtryckarregimens apartheidsystem, dess förtryck av de svarta i Sydafrika, med samma medel som vi möter den islamiska revolutionen i Iran med. Vi har varit överens i denna riksdag — även Pär Granstedt och de andra — och man har varit överens i FN om att apartheidsystemet i Sydafrika har en alldeles unik karaktär. Detta har gjort att vi i Sverige gått till lagstiftning i fråga om Sydafrika, vilket vi icke gjort beträffande andra länder. Detta bygger på den syn som också finns i Förenta nationerna, att apartheidsystemet i Sydafrika har denna karaktär. Om Pär Granstedt allmänt menar att mänskliga rättighetsfrågor beträffande Sydafrika skall värderas på samma sätt som när det gäller andra länder, då har han inte den syn som ligger bakom riksdagsbeslutet och FN-beslutet. För mig verkar det då snarast som om han något nedgraderar rasförtrycket i Sydafrika. Jag menar att varje internationell situation måste bedömas på grund av sina egna meriter — vare sig det gäller Sydafrika, Latinamerika eller Iran. Jag vidhåller verkligen att jag anser det vara fel metod att från svensk sida bidra till att isolera regeringen och folket i Iran. Bertil Måbrink tog upp de etiska aspekterna på utbildningen. Jag har svårt att förstå varför det skulle vara etiskt förkastligt att möjliggöra tandläkarutbildning. De enda förhandlingar som pågår, Bertil Fiskesjö, gäller just tandläkarutbildning för ungdomar, och det framstår inte för mig klart vari det etiskt förkastliga i tandläkarutbildning ligger. Ingen av talarna har här tagit upp det faktum att det i dag finns 500 iranska studenter i Sverige. Många kom hit och accepterades under tidigare regeringar. De betalas med svenska skattepengar som gäststuderande. Skillnaden nu är, att eftersom det gäller en tjänsteexport kommer den = Nr 17 iranska regeringen att betala utbildningen. Var finns konsekvensen i ert
Herr talman! Mats Hellström försöker nu göra ett stort nummer av vad — delser och utbildtidigare regeringar gjort på det handelspolitiska området. Jag har inte varit personligt inblandad i detta, men jag får naturligtvis bära mitt ansvar, och det kan finnas sådant som man kan ångra. Men jag har ställt en rak fråga till Mats Hellström: Har Sveriges utrikeshandelsminister ingenting att säga om det blodiga förtrycket i Iran? ningssamarbete med Iran Är det bara en fråga om vad den ena eller andra regeringen gjort? Finns det över huvud taget något moraliskt engagemang i denna fråga hos Sveriges utrikeshandelsminister?
Herr talman! Jag är häpen över Mats Hellström. Jag känner inte igen honom sedan oppositionsåren. Vari ligger det etiska i att utbilda iranska tandläkare? frågar Mats Hellström. Har inte Mats Hellström lyssnat till vad vi har sagt, alla vi fyra som varit uppe i talarstolen? Den iranska regimen är ju fruktansvärt brutal. Den har avrättat tandläkare och jagat andra i landsflykt. Nu har man fått brist på dem, och så har denna brutala regim handplockat ett antal studenter som den vill att Sverige skall utbilda. I det sammanhanget ställer vi frågan om det är moraliskt och etiskt försvarbart att vi ställer upp med expertis för att tillmötesgå dem på den punkten.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att Sydafrikas situation är unik och föranleder speciella åtgärder. Det är ingen som i debatten har föreslagit någon lagstiftning mot investeringar i Iran eller någon annan typ av lagstadgade bojkottåtgärder. Men det är fråga om mycket kraftiga övergrepp på mänskliga rättigheter i bägge fallen. I det ena fallet för alltså Mats Hellström en isoleringsfilosofi. Om man hävdar att man skall vara restriktiv när det gäller att ställa svenska statliga resurser till Iranregimens förfogande, då säger Mats Hellström att det är en dåligt strukturerad utrikespolitisk analys. Det är att klara sig lätt undan med hjälp av ett antal fina ord utan någon speciell innebörd. Mats Hellström avstod dessutom från att kommentera den andra punkt som jag tog upp, nämligen Mats Hellströms tidigare ställningstagande i IDB-frågan. Vidare avstod han från att kommentera de två frågor som jag ställde redan i mitt inledningsanförande. delser och utbildningssamarbete med Iran
Herr talman! Jag vill avsluta för min del med att säga att det är deprimerande att Mats Hellström inte har ett enda ord av kritik, än mindre fördömande, när det gäller den barbariska regim som pinar sitt eget folk i Iran. Det är generande att en företrädare för socialdemokratin kan gå förbi hela den aspekten. Delar möjligen Mats Hellström den uppfattning som regeringschefen någon gång lär ha gett uttryck åt, nämligen att man i Iran håller på att bygga upp demokratin med minutiös noggrannhet? Har man den inställningen, då är ju regeringens attityd i den här frågan fullt förståelig.

Herr talman! Vad gäller frågan om mänskliga rättigheter i Iran kan det rimligen inte råda något tvivel om regeringens syn. Utrikesministern har upprepade gånger deklarerat vår syn på frågan om mänskliga rättigheter och framfört vår kritik här i kammaren. Det har också gjorts bilateralt från den svenska regeringens sida till Iran. Det har gjorts i FN från den svenska regeringens sida och redovisats här i kammaren många gånger av utrikesministern. Utrikesministern har f.ö. nyligen i samtal med Irans ambassadör återigen klargjort vår inställning när det gäller de mänskliga rättigheterna i Iran. Så på den punkten kan det rimligen inte råda något tvivel. Sedan till frågan om etiken — det som vi nu talar om. Jag skulle endast kunna förstå Bertil Måbrinks fråga över huvud taget om han också hade sagt att vi inte skall ha gäststuderande från Iran. Men det är ingen som har ifrågasatt att 400 studenter från Iran betalade — det är skillnaden — vad det kostar det svenska utbildningssamhället att bedriva utbildning. Det tycker jag är riktigt. Nu handlar det om 50 till som vill bli tandläkare, och eftersom det rör sig om tjänsteexport kommer den iranska regeringen att ersätta utbildningen. Då säger ni att vi börjar hjälpa regeringen i Iran. Utbildningen betalas ju. De studenter som är här och som också kommit från Iran till Sverige under Khomeinis tid får utbildningen betalad av det svenska samhället — och det råder såvitt jag vet full enighet om detta i den här kammaren. Jag tycker inte att ert resonemang går ihop. Till Pär Granstedt. Jag menar verkligen att skall man bedriva utrikespolitik måste man se till situationen i varje land för sig med utgångspunkt i de allmänna värderingarna. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att det vore felaktig utrikespolitik om vi skulle bidra till att isolera regeringen i Iran. Jag anser att det vore fel väg.
Herr talman! Det finns förvisso många blodiga regimer i vår värld i dag, men jag tror att det är få som kan mäta sig med Irans regim just nu. Det är just iljuset av denna bedömning som det är så viktigt att inte bara diskutera denna fråga som ett utslag av handelspolitik. Det är möjligt, som regeringen framhåller, att det här kan vara god affär. Enligt min mening är det framför allt exempel på dålig moral.
Herr talman! Det finns ett antal iranska studenter i Sverige. Nu känner jag inte till proportionerna, men jag utgår från att en stor del av dem som är här är motståndare till den prästregim som sitter i Iran. Det är det första jag vill framhålla. När de andra, de som eventuellt fortfarande är anhängare till regimen, kom hit vet jag inte — det kanske är några år sedan. Det är i alla fall ett dåligt argument Mats Hellström använder. Nu är det ju konkret så att man skall spä på med ytterligare 50 studenter som skall utbildas till tandläkare, som är handplockade av prästregimen i Iran. Under den senaste tiden har vi fått fram en full dokumentation på vilka ohyggliga brott prästregimen har begått. Då kan det väl inte vara något fel att vi börjar agera, när statliga intressen är inblandade, och att vi säger stopp just för att markera för regimen att vi har ögonen på den och inte kommer att tillåta denna utbildning.
Herr talman! Mats Hellström säger att det inte rimligen kan råda någon tvekan eller något tvivel om den svenska regeringens inställning när det gäller Iran. Jo, herr talman, och jo, herr utrikeshandelsminister, när gapet mellan ord och handling blir tillräckligt stort uppstår både tvekan och tvivel. Detta är en av de allvarligaste aspekterna i den här affären.
Under senaste året har skoimporten från Tjeckoslovakien ökat kraftigt. Den utgör i dag ett hot mot delar av den svenska, redan tidigare hårt trängda, skoindustrin. Som konkurrensmedel brukas inte bara priset utan också en produktutformning och en marknadsföring som skulle kunna beskrivas som ”märkesintrång”.
Mats Hellström försöker befria sig från ansvar genom att säga att varje land måste bedömas för sig och att man skall göra en välstrukturerad utrikespolitisk analys. Det skulle vara väldigt intressant att få höra hur man lyckas strukturera sin utrikespolitiska analys så väl att man kommer fram till att mördarregimen i Iran är en lämplig samarbetspartner för den svenska regeringen.
Hur bedömer statsrådet effekterna på den svenska skoindustrin av den nu pågående tjeckiska säljoffensiven? Är statsrådet beredd att i årsprotokollsförhandlingarna med Tjeckoslovakien ta upp de problem det tjeckiska agerandet vållar på den svenska marknaden och på den svenska försörjningsberedskapen?

Herr talman! Nils Nordh har frågat mig hur jag bedömer effekterna på den svenska skoindustrin av den pågående tjeckiska säljoffensiven samt om jag är beredd att i årsprotokollförhandlingarna med Tjeckoslovakien ta upp de problem det tjeckiska agerandet vållar på den svenska marknaden och för den svenska försörjningsberedskapen. Importen av skor från Tjeckoslovakien är sedan ett antal år föremål för kvantitativ begränsning. kommerskollegium undersökt utvecklingen av importen av läderskor från Tjeckoslovakien. Klagomålen gäller en starkt ökande import till omotiverat låga priser. Kommerskollegium har konstaterat att åtgärder måtte vidtas för att tillförsäkra den svenska herrskotillverkningen rimliga konkurrensförutsättningar. Tillgången på läderskor är ett viktigt inslag i den svenska försörjningsberedskapen. Jag vill erinra om att riksdagen år 1977 fastslog att det för att upprätthålla den produktionskapacitet som erfordras av försörjningsberedskapsskäl årligen bör produceras 2-2,5 miljoner par läderskor i landet. Skall denna produktionskapacitet kunna upprätthållas, måste de svenska tillverkarna ges möjlighet att verka under rimliga konkurrensvillkor. Mot denna bakgrund har regeringen tagit upp frågan vid de årsprotokollförhandlingar som denna vecka äger rum med Tjeckoslovakien i syfte att nå en tillfredsställande lösning. I ljuset av vad som framkommer vid förhandlingarna får från svensk sida övervägas om ytterligare åtgärder blir nödvändiga, t.ex. en antidumpingprocedur i enlighet med GATT:s regler.

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret. Det är ett positivt och bra svar. Utrikeshandelsministern poängterar saker som kommerskollegium tidigare har pekat på. Jag vill här bara kort uttrycka att det skulle vara olyckligt om vår försvarsberedskap minskade på grund av skoimporten från Tjeckoslovakien. Jag tackar än en gång för svaret.